Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra ett litet avsnitt i regeringens proposition som handlar om administrativ tjänsteproduktion. I avsnittet redovisar regeringen att man planerar en utbyggnad av den s.k. SIGA-verksamheten i Norrbotten. SIGA står för Servicecentralen i Gällivare. SIGA bildades 1979, främst i avsikt att ge sömmerskorna vid det nedlagda Brasons arbete. SIGA finns numera i Gällivare och Kiruna och sysselsätter ca 100 anställda. Man sysslar med dataregistrering, ordbehandling, mikrofilmning och tryckning. Det övervägande antalet anställda sysslar med dataregistrering. SIGA är en servicebyrå och tar emot beställningar framför allt från offentliga kunder, och då särskilt från den statliga förvaltningen. SIGA har en marknadsavdelning och utför också vissa snabba arbeten i Stockholm. Sammanfattningsvis är alltså SIGA ett serviceföretag, förlagt i Norrbotten, som utför visst avgränsat rutinmässigt kontorsarbete åt kunder, framför allt offentliga sådana och framför allt från Stockholm. Enligt propositionen kommer nu alltså regeringen att uppdra åt stiftelsen Administrativ produktion i malmfälten att utarbeta en plan för en utbyggd och breddad verksamhet. Man räknar med att, som man uttrycker det, flytta arbetsuppgifter motsvarande 250-300 årsanställda, under en period om två tre år. Från vpk har vi varit kritiska till den verksamhet som bedrivs i SIGA-projektet. Det är därför som jag har tagit till orda i denna debatt. Vi är inte kritiska till att det skapas fler arbetstillfällen i Norrbotten. Vi är inte heller kritiska till att det flyttas administrativa arbetsuppgifter från Stockholm till Norrbotten. Vad vi har kritiserat är arten av dessa arbetsuppgifter. Av alla de yrken som följt i datoriseringens kölvatten är det enbart rutinarbetena som flyttats till Norrbotten. Det är dessutom arbeten som också de snart hotar att försvinna. Som jag tidigare sade sysslar merparten av de anställda i dag med dataregistrering — ett led i datainmatningen som mer och mer försvinner i och med att material direkt förs in i datorn, exempelvis via tal eller via terminal direkt vid källan. Den fortsatta datoriseringen kan alltså innebära problem för SIGA verksamheten — åtminstone som den ser ut nu. Lösningen på Norrbottens problem är inte heller att flytta upp arbetsuppgifter från Stockholm — arbetsuppgifter som inom en ganska kort tid kommer att försvinna helt genom rationaliseringar. Vi kritiserar från vpk en arbetsorganisation som innebär en hög grad av arbetsdelning. SIGA-verksamheten bygger på en sådan arbetsorganisation. Det är i stället, anser vi, viktigt att datoriseringen av arbetslivet också innebär 169 en breddning av arbetsinnehållet. Det är fullt möjligt, det är fråga om vilken väg man väljer. Det är också möjligt att utlokalisera verksamheter med den arbetsorganisation vi föredrar, men utlokaliseringen måste då innefatta hela verksamheter och inte enbart vissa rutinarbeten. Samma kritik som vpk har riktat emot SIGA har också förts fram från flera fackliga organisationer. TCO har exempelvis i sitt handlingsprogram för datafrågor uttalat följande uppfattning: ”Datatekniken kan kombineras med telekommunikationsteknik. TCO anser att dessa möjligheter bör tas tillvara i regionalpolitiken och där användas för att decentralisera olika verksamheter. Decentralisering bör avse sammanhållna verksamheter, inte enbart enskilda funktioner av en verksamhet.” Från vpk har vi ändå godtagit de förslag som lagts fram i denna fråga i Norrbottenspropositionen. Vi gör det med viss tveksamhet, men vi ser det som nödvändigt att också arbeten av administrativ karaktär ingår i det spektrum av åtgärder som behövs för att skapa fler arbetstillfällen i Norrbotten. Vad som behövs är bl.a. en blandning av olika typer av arbeten. Vi utgår ifrån att den breddning av verksamheten som nämns i propositionen innebär att ett betydligt bredare fält av arbetsuppgifter än vad som hittills varit fallet flyttas till Norrbotten. Det måste finnas möjligheter att utvecklas i arbetet även i Norrbotten. Vi utgår också från att det blir fråga om varaktiga jobb, som inte snabbt datoriseras bort. Under dessa nämnda förutsättningar kan SIGA-verksamheten bli ett positivt tillskott till näringslivet i Norrbotten. Herr talman! Jag har på denna punkt inget särskilt yrkande, men instämmer i yrkandet om bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Jag kommer inte direkt i mitt anförande i denna sena nattimme att beröra några av de reservationer som framförts i betänkandena i anslutning till Norrbottenspropositionen. Däremot känner jag mig manad att något beröra de av regeringen föreslagna åtgärderna i denna speciella och unika proposition för en landsdel. Jag vill också säga något om de problem som min hemkommun Kiruna brottas med och som beror på de svårigheter som en av länets basindustrier, gruvindustrin, i dag har. Den proposition som regeringen framlagt spänner över en treårsperiod, och förslaget beräknas kosta ca 4 miljarder kronor.

Medel föreslås också anslås till ett särskilt AMS-kontor vid LKAB för särskilda projekt, beredskapsarbeten m.m. i Nr 144 syfte att skapa sysselsättning för arbetslösa. Tisdagen den Vid alla de tillfällen som jag ute i länet har haft möjlighet att redovisa — 10 maj 1983 innehållet i Norrbottenspropositionen har jag mötts av stor förståelse för dessa insatser med tanke på alla de behov som föreligger i malmfälten och då speciellt inom Kiruna kommun, där bl.a. en hel ort, nämligen Svappavaara, kommer — om inget görs — att sysselsättningsmässigt helt utplånas. Nedgången inom vår enda basnäring, gruvindustrin, har — alltsedan nedgången började i mitten av 1970-talet — medfört att antalet sysselsatta inom gruvindustrin i Kiruna kommun minskat i stort sett med närmare 2 000 anställda. Det är dels LKAB:s egna anställda, där minskningen är i storleksordningen 1 300, dels ca 600 entreprenadanställda. Vad värre är — antalet övertaliga överstiger 1 000. Ytterligare 670 anställda i Kiruna och 360 anställda i Svappavaara skall bort från LKAB. Förhandlingar har redan inletts om uppsägning av dessa människor, varvid företaget har för avsikt att så fort som möjligt få dessa människor utanför industrigrindarna. För Kiruna kommun medför detta således att antalet sysselsatta vid LKAB inom de närmaste åren kommer att uppgå till ca 2 000. Det är en nedgång med drygt 3 000 arbetstillfällen sedan 1976. Dessutom kommer ytterligare en minskning att ske i fråga om främmande tjänster inom företaget. Flera hundra arbetstillfällen kommer också att försvinna från malmtrafiken på grund av rationaliseringar i syfte att nedbringa de höga fraktkostnader som företaget har att betala till SJ. Detta förhållande har medfört och kommer att medföra tragedier för många enskilda människor, då inga alternativa arbetsuppgifter finns att uppbringa vare sig på orten eller inom länets gränser. Det är således en ytterst hotfylld bild som Kiruna kommun står inför, därest inget kan åstadkommas. Den positiva befolkningsutveckling som kommunen tidigare har upplevt har nu förbytts i en mycket bekymmersam minskning av antalet kommunmedborgare. Under de gångna sju åren har Kiruna kommun fått vidkännas en befolkningsminskning i storleksordningen 10 26. När det gäller antalet invånare har kommunen passerat 31 000, 30 000 och 29 000 samt 28 000 två gånger. Vissa kvartal under denna period har kommunen ensam svarat för länets halva befolkningsminskning. Den stora rörligheten på arbetsmarknaden till trots har antalet arbetslösa flerdubblats under den här tidsperioden, trots att omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning, har vidtagits. Dessa insatser är i dag större än någonsin tidigare. Många är de människor som LKAB under de goda åren på 1950 och 1960-talet rekryterade från Tornedalskommunerna, och de människorna trodde sig ha en trygg framtid i malmfälten. Dessa människor återvänder nu tillsina tidigare hemorter, icke till ett nytt varaktigt arbete utan till en fortsatt arbetslöshet. Vi kan inte, herr talman, exportera våra arbetslösa till dessa sedan tidigare av arbetslöshet hårt sargade kommuner i Tornedalen, ty exporterar vi exempelvis 1 26 av våra arbetslösa till vår närmaste grannkommun Pajala, återfinner man detta tal i form av en 4-procentig ökning av 171 deras arbetslöshet genom det lägre befolkningstal som denna kommun har. Våra ungdomar har det svårast. Inget nämnvärt i fråga om varaktiga arbetstillfällen har kunnat erbjudas ungdomarna under en lång följd av år. Jag vågar påstå att våra ungdomar, icke enbart i malmfälten utan i hela länet, med en enkel biljett till Stockholmsregionen får svara för en stor del av den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden. Än fler av våra ungdomar skulle återfinnas här i Stockholmsregionen om icke bostadssituationen i denna region verkade som en bromskloss mot ökad utflyttning. Efter sig lämnar alla dessa människor tomma bostäder för vilka kommunen icke kan frånhända sig ansvaret. Kommunen har också för att motverka en alltför dramatisk ökning av antalet tomma bostäder vidtagit olika former av åtgärder. Ett stort antal hus har rivits och kommer att rivas. Ett stort antal nyproducerade hyreshus har helt utrymts och lagts i malpåse. Trots detta förväntas de ackumulerade hyresförlusterna i det kommunala bostadsbeståndet att vid utgången av 1985 ligga på ca 50 milj.kr. Kommunen undersöker nu möjligheterna att utnyttja hyresfastigheterna för andra ändamål, men den kraftiga befolkningsminskningen har medfört att det egna behovet inom t.ex. skolans och barnomsorgens område minskar. I motion 2269 har jag och Sören Häggroth föreslagit ett användande av regionalpolitiskt stöd för ombyggnad av outnyttjade bostadslägenheter till bl.a. kontorslokaler. Detta kommer, enligt vårt förmenande, att underlätta det som industriministern aktualiserat om SIGA-verksamhetens utbyggnad, och jag har som motionär anledning att med stor tillfredsställelse notera utskottets välvilliga behandling av denna motion. Låt mig avslutningsvis, herr talman, säga något om Svappavaara, vars problem överskuggar allt annat. Där har LKAB nu för avsikt att helt stoppa all verksamhet. Jag är ytterst oroad över de uttalanden som företagsledningen vid LKAB vid skilda tillfällen gjort om att lägga produktionsvolymen på en behaglig nivå. Menar man med en behaglig nivå ca 15 miljoner ton per år, så finns det definitivt icke i denna volym utrymme för att ta Svappavaara i drift inom överskådlig tid. Enligt mitt förmenande bör det därför utredas huruvida förutsättningar föreligger att i framtiden driva Svappavaaragruvan med en begränsad kapacitet, men med en väsentligt längre gående förädling, exempelvis järnsvampstillverkning. Därigenom skulle möjligheter skapas att bibehålla i det närmaste dagens sysselsättningsnivå. Detta skulle i kombination med alternativa sysselsättningar i framtiden också minska samhället Svappavaaras sårbarhet. Herr talman! Jag har i mitt anförande försökt belysa den allvarliga situation vi i malmfälten och speciellt i Kiruna kommun befinner oss i. Enligt mitt förmenande är det av största vikt att beskriva problemen så som de i verkligheten är eller kommer att vara om inget görs. Om denna utveckling som vi i dag upplever tillåts fortgå, är risken stor att nödvändiga åtgärder uteblir. Regeringen har dock med Norrbottenspropositionen markerat att man inte har för avsikt att låta den negativa utvecklingen för länet och för malmfälten fortgå. Herr talman! Tiden medger inte att jag belyser alla de möjligheter som Nr 144 trots allt finns inom vår region icke enbart att försvara den befintliga sysselsättningen, utan även att skapa nya sysselsättningstillfällen utifrån våra egna resurser.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

Däremot vill jag gärna ta upp en fråga som oroar och som har betydelse för hela landet. Bland de synpunkter från de anställda vid och ledningen för Halmstads järnverk som fördes fram vid uppvaktningen av näringsutskottet lämnades följande uppgifter om importen till Sverige av armeringsstål. Denna import ökade under 1982 med 6,5 2 till 29 26. Hela ökningen kan hänföras till Spanien, som nu svarar för 54 96 av den totala importen. Vi är angelägna om att bevara och ytterligare underlätta en fri handel, men problemet med den spanska importen är av den arten att försäljningen på den svenska marknaden sker till betydligt lägre priser. Samtidigt skyddar man den spanska marknaden med tullar och avgifter, som uppgår till totalt 31,6 20. Detta innebär i realiteten att det är svårt att komma in på den spanska marknaden. Den minskande marknaden och den ökande importen har tvingat de svenska verken att genomföra en prissänkning under februari 1983. Det gör att priset här i landet ligger 200 kr./ton under priserna i Norge, Danmark och Finland. Givetvis gör detta att läget är bekymmersamt för de svenska verken, och man är av den uppfattningen att något måste göras åt den ohämmade importen från Spanien. Det sist sagda visar att även handelspolitiken griper in i den fråga som vi har diskuterat. Vi måste få en möjlighet för de svenska företagen i denna sektor att konkurrera på lika villkor, annars leder det till ökade svårigheter för hela näringen och hela landet. Jag har velat framföra dessa synpunkter därför att de icke har kommit med i den tidigare debatten, och jag tycker att de hör hemma här.

Herr talman! Inte heller jag avser att utnyttja hela den anmälda taletiden. Men jag har känt det som angeläget att ändå beröra litet av det som har kommit fram i debatten under eftermiddagen, nämligen de delar av debatten som har berört rekonstruktionslånet till SSAB i Luleå, som har vållat en del oro på andra håll i landet än i Norrbotten. Farhågorna har i första hand gällt frågan, om lånet skall användas för investeringar i produktion som direkt konkurrerar ut tillverkningen vid andra järnoch stålverk. Självfallet är det inte alls förvånande att representanter för mellansvenska stålverk och kommuner har uppvaktat näringsutskottet i den här frågan för 173 att informera sig om vilka effekter investeringarna i Luleå kan få för produktionen på deras egna företag och orter. Jag tycker att det är helt naturligt att så har skett och att därutöver regeringen har haft direktkontakter med företag och företrädare för branschen. Inte heller jag skulle kunna ställa upp för statliga investeringar i en del av landet vilka sedan direkt slår ut moderna och rationella enheter på något annat håll. Det finns heller ingen anledning tro att rekonstruktionslånet kommer att användas på ett sådant sätt. Näringsutskottet förutsätter att den del av pengarna som skall användas för strukturella åtgärder kommer till användning först efter samråd med övrig stålindustri. Därutöver innebär det beslut vi kommer att fatta att regeringen får riksdagens uppdrag att, i samband med utformningen av villkoren för lånet, se till att negativa sysselsättningseffekter på övriga stålindustrier undviks och att investeringarna inte heller i övrigt förorsakar väsentliga problem för andra svenska produktionsenheter inom branschen. Sådana villkor är däremot inte med i moderaternas reservation, varför en röst på den reservationen kan leda till större konkurrens för den mellansvenska stålindustrin än vad en röst på utskottets förslag kan föranleda. De planerade investeringarna vid järnverket i Luleå är trots allt relativt begränsade vad gäller strukturåtgärder och ger således inte utrymme för övergång till att bli vad vi menar med ett specialstålverk. Visst finns det anledning att noggrant följa den fortsatta utvecklingen vad gäller strukturen för stålindustrin så att felinvesteringar undviks, men när det gäller den nu aktuella propositionen och de förtydliganden som görs i näringsutskottets betänkande finns det inte anledning att motsätta sig förslaget.

Herr talman! Jag vill beröra näringsutskottets betänkande 38 vad gäller flyttningen av rälsverket från Domnarvet till Luleå. Karl Boo, Birgitta Hambraeus och jag själv har i motion 2258 gått emot den av föredragande statsrådet i propositionen föreslagna flyttningen från Domnarvet till Luleå. I propositionen pekas det på att denna flyttning är en konsekvens av den strukturplan som beslutades 1978, men hittills har inga konkreta åtgärder vidtagits för verkställande av en sådan flyttning. Från SSAB har man föreslagit att en flyttning av rälstillverkningen bör ske av strukturella skäl. Men en sådan överflyttning till Luleå av rälstillverkningen kommer också att få ekonomiska konsekvenser. SSAB kan inte självt verkställa en sådan överflyttning utan tillskott av ca 180 milj.kr. Samtidigt konstaterar företaget att det till en kostnad av endast 15 milj.kr. skulle kunna behålla rälstillverkningen under hela 1980-talet. Jag frågar mig då: Är det vettigt att SSAB, i ett läge där företaget har fullt upp att göra med en refinansiering efter tidigare strukturella omvandlingar, ytterligare skall ta på sig de utgifter som en flyttning av rälstillverkningen Nr 144 innebär. Företagsekonomiskt är det nog ganska diskutabelt. Tisdagen den Men ett annat tungt och avgörande skäl mot att flytta en sådan här 10 maj 1983 tillverkning är att det inte kan vara riktigt att flytta arbetslöshet från en region till en annan. Enligt en redovisning av de fackliga organisationerna i Domnarvet skulle en flyttning innebära att ca 150 anställda mister sitt arbete i Domnarvet för att man skulle skapa 60 nya arbetstillfällen i Luleå. Med hänsyn till den tradition rälstillverkningen har i Domnarvet och den måttliga storlek som de investeringar som måste till där jämfört med vad fallet blir i Luleå finns det enligt vår uppfattning inte nu anledning för riksdagen att ställa sig bakom regeringens uttalande om en kommande flyttning av rälstillverkningen från Domnarvet till Luleå. Med den brist på sysselsättning som råder i Dalarna och den ökade arbetslösheten i länet är det på alla sätt fel av riksdagen att fatta sådana principbeslut som regeringen nu föreslår. Vi motsätter oss bestämt att en sådan flyttning sker. Näringsutskottet är dock av den uppfattningen att rälstillverkningen bör flyttas till Luleå. Men utskottet säger samtidigt att man inte vill binda sig för tidpunkten för och finansieringen av flyttningen, vilket innebär att tillverkningen t. v. blir kvar i Domnarvet — så långt har man tillgodosett motionens syfte. Utskottet säger att regeringen får återkomma med den frågan. Något märkligt är innehållet i reservationerna 13, 14 och 15, som i sak inte innehåller något annat än vad majoriteten har sagt, och därför skulle det inte behövas några reservationer. Jag vill däremot hänvisa till det särskilda yttrandet av Tage Sundkvist och Per-Ola Eriksson, där man menar att det är angeläget att SSAB får ett långsiktigt avtal och samarbete med statens järnvägar och Norske Statsbaner . Detta har f. ö. även SSAB begärt. På detta sätt skulle man kunna säkra rälsproduktionen i framtiden för SSAB. Men att i detta läge — när man inte av ekonomiska skäl och sysselsättningsmässiga skäl kan motivera en flyttning av rälstillverkningen från Domnarvet till Luleå — göra ytterligare ett principuttalande i riksdagen om flyttningen av rälstillverkningen till Luleå, anser jag vara felaktigt. Även socialdemokratiska ledamöter från Dalarna, med Yngve Nyquist i spetsen, har ifrågasatt en flyttning av rälstillverkningen från Domnarvet. Och i uttalande från den socialdemokratiska distriktskongressen i lördags fastslog ordföranden Börje Andersson: Vi kommer aldrig att frivilligt släppa ett enda jobb ifrån oss; det är därför socialdemokraterna i Dalarna säger nej till ett beslut om att flytta rälsverket från Domnarvet. Från centerpartiets sida i Dalarna kan vi inte se några som helst skäl att flytta arbetslösheten från ett visst ställe till ett annat — det gynnar på sikt varken Norrbotten eller Dalarna. För att hjälpa Norrbotten måste andra åtgärder till, som vi bl.a. föreslagit i centerpartiets partimotion med Thorbjörn Fälldin som första man. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 2258 av Karl Boo.

Herr talman! De socialdemokratiska ledamöterna på dalabänken har med anledning av regeringens proposition om utveckling i Norrbotten lagt en motion som berör den framtida lokaliseringen av det rälsverk som i dag finns i Domnarvets järnverk i Borlänge. Näringsutskottet har avstyrkt motionen. Utskottet har slagit fast att den strukturplan som fastlades av SSAB:s styrelse 1978 skall fullföljas beträffande tillverkningen av järnvägsräls. Denna tillverkning skall alltså flyttas till Luleå. I SSAB:s strukturplan tog man också upp en parallell satsning för Domnarvets del, nämligen utbyggnaden av den andra etappen i det s.k. Band 82. Denna skulle åtminstone delvis säkerställa sysselsättningen för de anställda i rälsverket när det flyttades. Men denna satsning på Band 82 har nu lagts på is och kommer förmodligen aldrig att genomföras. Arbetsmarknaden i Dalarnas industriorter ser i dag helt annorlunda ut än den gjorde 1978, då strukturplanen lades fast. De arbetslösas skara ökar tyvärr alltför snabbt. Samhällsekonomin ser heller inte ut som den gjorde 1978. Vi måste vara ytterst medvetna om var vi placerar våra statliga pengar, för att de skall komma till den bästa nyttan. Det är i detta sammanhang jag tycker att frågan om rälsverkets placering kommer in. Jag är väl medveten om de stora problem som Norrbotten brottas med och delar helt utskottets åsikter om att vi måste stötta Norrbotten. Det tycker jag också att vi gör genom de förslag som tas upp i Norrbottenspropositionen och i utskottets förslag. Däremot är jag inte glad åt utskottets mening att vi skall stå fast vid strukturplanen beträffande att rälsverket i Domnarvet skall flyttas till Luleå. Och jag hoppas och tror att sista tåget inte har gått på den rälsen än. SSAB har klart redovisat att man inte har ekonomiska möjligheter att göra denna flyttning utan statliga bidrag. Flyttningen kommer att kosta ca 220 milj.kr. En flyttning av rälsverket kommer, precis som Rolf Rämgård sade, att göra många människor i Borlänge arbetslösa, men den kommer att skapa arbete för, högt räknat, 75-100 människor i Luleå. Jag tycker som det tidigare har sagts i den här talarstolen — att flytta rälsverket det är att flytta arbetslösheten med hjälp av statliga pengar från en del av landet till en annan. Rälsverket är dessutom i dag en lönsam del i den division inom SSAB som verket tillhör. Vi bör vara rädda om de lönsamma delarna i våra basindustrier och inte utsätta dem för större påfrestningar än nödvändigt, om de skall kunna fortsätta att vara lönsamma genom att kunna sälja sina produkter både inom och utom landet, till kunder som är nöjda. Jag hoppas och tror att det beredningsarbete som pågår i regeringskansliet rörande åtgärder för att vända utvecklingen i Bergslagen kommer att stå för ett nytänkande — obundet av strukturplaner — så att Norrbotten kan få sina arbetstillfällen utan att därför andra hårt drabbade områden ytterligare skall drabbas. Att lönsam industri skall flyttas är inte bra. När nu regeringen, enligt utskottets förslag, får frågan om planering för rälsverkets framtid i sin hand, hoppas jag att man i det förslag som riksdagen en gång får på sitt bord har sett till att anläggningskapitalet i Domnarvets Jernverk utnyttjas maximalt och att avvägningen mellan de satsningar staten skall göra verkligen görs med stor omsorg och omtanke om människorna i hela landet. Herr talman! Eftersom ärendet återkommer till riksdagen längre fram, har jag inget yrkande, men jag har ändå velat peka på de svagheter som ligger i förslaget i den del jag har berört.

Herr talman! Årets debatt om regionalpolitiken kommer med all sannolikhet att präglas av det förhållandet att riksdagen för endast ett år sedan fastslog principer och riktlinjer för de närmast följande årens regionalpolitik. Vid detta tillfälle fattades också beslut om att begära en parlamentarisk utredning med uppgift att ta fram underlag för ett beslut om regionalpolitikens omfattning och inriktning från 1985. Denna utredning har nyligen påbörjat sitt arbete, som skall vara avslutat före den 1 september 1984. Det är också rimligt att tro att den mycket långa debatt kammaren i går hade om den regionala utvecklingen i Norrbotten åtminstone i någon mån kan påverka debattens längd i dag. Vid den debatt som föregick 1982 års regionalpolitiska beslut redovisade moderata samlingspartiets företrädare den moderata synen på regionalpolitikens inriktning och praktiska tillämpning. De förslag som vi inför årets riksmöte presenterar innebär en vidare utveckling av dessa ståndpunkter. Flera av de argument som vi i går förde fram i debatten om den regionala utvecklingen i Norrbotten om vikten av att öka de generella insatserna på bekostnad av de selektiva äger givetvis sin giltighet även för andra delar av landet. Jag avser därför inte att upprepa dem i någon större utsträckning. Herr talman! Det har hittills rått en bred enighet om regionalpolitikens allmänna målsättning: att skapa så likvärda förutsättningar som möjligt mellan landets olika delar i vad avser tillgång till arbete, service och en god miljö. Moderata samlingspartiet har konsekvent hävdat att en förutsättning för att i rimlig grad kunna nå detta mål är en ekonomi i balans och med god aktivitet, med en internationellt konkurrenskraftig industri som motor och drivkraft i denna ekonomi. Utvecklingen under senare tid visar klart att vi har haft rätt på denna punkt. Denna insikt tycks nu ha spridit sig till de flesta partier. I tider med låg aktivitet i ekonomin och en försämrad internationell konkurrenskraft drabbas ofelbart de regioner och industrigrenar som har de relativt sämsta förutsättningarna. Även industriministern var i ett av sina inlägg i går inne på samma tankegångar. Även på den punkten tycks ganska stor samstämmighet råda i kammaren. Vi har med fog hävdat att den solidariska lönepolitikens stelbenta tillämpning i en del områden slagit ut stora delar av vissa industribranscher med ett koncentrerat lokaliseringsmönster — tekoindustrin i Sjuhäradsbygden kan tas som ett exempel på en sådan bransch — och på så sätt skapat stora regionala problem. Likaså har de kraftigt ökade arbetsgivaravgifterna för vissa arbetsintensiva företag och branscher skapat problem för småföretag som dominerat de mindre orternas näringsliv. Det alltmer komplicerade samhällmaskineriet med sinsemellan konkurrerande sektorsintressen, utbyggda regelsystem och florerande byråkrati har lagt en hämmande hand över främst småföretagen, vilkas utveckling är helt avgörande för de mindre orternas framtid och därmed för den inomregionala balansen. Just frånvaron av en livskraftig privat sektor för både varuproduktion och, inte minst, tjänsteproduktion är det kanske allvarligaste hotet mot den regionala och inomregionala balansen. Särskilt den offentliga sektorns utbyggnad har koncentrerats till ett fåtal orter i olika län. En livskraftig enskild tjänstesektor inom exempelvis vårdområdet skulle kunna vara spridd över länet och på det sättet skapa bättre förutsättningar för de allra minsta orterna i glesbygden. Herr talman! Regionalpolitiken skall på något sätt bidra till en balanserad regional utveckling, det har varit en gängse uppfattning. Vad menas då med en balanserad regional utveckling? Är det att befolkningen i olika delar av länet skall vara i det närmaste konstant årtionde efter årtionde? Är det möjligen att det råder balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft? Eller finns det andra, bättre definitioner? Bör kanske definitionen justeras med hänsyn till tidens förändrade krav? Den debatt som brukar blossa upp kring de s.k. befolkningsramarna och förändringarna av deras storlek tyder på att många, enligt vår mening, i alltför stor utsträckning ensidigt fixerar sig vid befolkningstalen när de talar om regional balans. Det innebär inte, herr talman, att det är ointressant att se på befolkningsutvecklingen i olika län och regioner, men det finns kanske skäl att något mindre ensidigt betona just befolkningsramarna när man hävdar att regional balans skall råda. Enligt vår uppfattning vore det lika naturligt, om balansen mellan utbud och efterfrågan på arbete vore ett väl så viktigt kriterium på regional balans. Med detta synsätt kommer såväl geografisk som yrkesmässig rörlighet att uppfattas som ett naturligt och också nödvändigt inslag i regionalpolitiken. Regeringens Norrbottensproposition andades nytänkande på denna punkt. Vi moderater känner att socialdemokraterna även i den totala synen på de regionala balansproblemen ansluter sig till vårt synsätt. Vi noterar det, herr talman, med stor tillfredsställelse. Det är nödvändigt att regionalpolitiken får mer av generella medel till sitt förfogande. Det har vi diskuterat vid flera tillfällen, och vi gjorde det ingående i gårdagens debatt. Även på denna punkt förefaller det som om det pågår en gradvis omorientering inom socialdemokratin. Direktiven till den regionalpolitiska utredningen tycker jag väl speglar detta förhållande. Där finns en öppenhet att pröva nya vägar och att väga selektiva insatser mot generella. Den tidigare ganska ensidigt negativa inställningen till generella medel har förbytts i en välgörande öppenhet. Utifrån vår inställning till behovet av ökade generella insatser anser vi det angeläget att mer arbeta med differentierade skatter och avgifter som regionalpolitiska instrument. Vi har i vår motion 1982/83:1594 lagt fram förslag om en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 5 resp. 3 procentenheter i stödområde A och B. I de fyra nordligaste malmfältskommunerna är nedsättningen redan i dag 10 procentenheter. Detta framgår av reservation nr 1, vilken jag yrkar bifall till. Vidare vill vi ta bort beskattningen av elenergi, först i stödområde A och därefter i område B, och vi kan därför acceptera att stödet för oljetransporter i glesbygd tas bort. Förslaget om differentierade arbetsgivaravgifter med hänsyn till företagens storlek, som har varit föremål för debatt både i den allmänna diskussionen och i utskottet, kan vara av intresse att diskutera även ur regionalpolitisk synvinkel. En sådan differentiering bör ses som ett inslag av särskilda generella åtgärder. Över huvud taget finns det, herr talman, f. n. ett ökat intresse för att diskutera bl.a. differentierade och sänkta arbetsgivaravgifter som ett regionalpolitiskt medel. Den diskussionen hade varit omöjlig att föra med samma öppenhet för ett par år sedan. Nu har moderata samlingspartiet visat vägen. Regeringen har i sin Norrbottensproposition och riksdagen genom sitt beslut i går accepterat differentierade och sänkta arbetsgivaravgifter som ett av flera generella regionalpolitiska medel. Även detta hälsar vi med tillfredsställelse och noterar regeringens 180-gradiga omsvängning. Vår moderata ambition är alltså att genom ett ökat inslag av generella medel påtagligt minska behovet av selektiva insatser. Vi föreslår därför i reservation 6 minskade anslag för det regionalpolitiska stödet. Dessutom avstyrker vi regeringens förslag om yttterligare 500 miljoner till lokaliseringslånefonden. Den fonden innehåller redan i dag så mycket pengar att den inte på något sätt behöver ytterligare medel för att klara sina åtaganden under den närmaste tiden. Därmed yrkar jag bifall till reservation 7. Detärf. ö., herr talman, vår allmänna inställning att den helt övervägande delen av den regionalpolitiska kreditgivningen till företag på sikt skall kunna överföras till det reguljära bankväsendet och inte likviditetsmässigt belasta budgeten. Även om vi kraftigt kan minska de selektiva inslagen i regionalpolitiken, kommer det alltid att finnas behov som bäst tillgodoses genom selektiva åtgärder. Dessa åtgärder bör finiansieras inom ramen för anslaget Regionala utvecklingsinsatser, där länsstyrelsen har ett avgörande inflytande när det gäller att fördela resurserna på länsnivå. Vi har tyckt att tillämpningen av ett sådant anslag många gånger varit obyråkratisk och okonventionell. Det ger möjligheter att bryta ner olika sektorsgränser på länsnivå. Min utskottskollega Ingrid Hemmingsson kommer i anslutning till reservation 11 att närmare utveckla vår positiva syn på denna typ av insatser, inte minst på möjligheterna att ge ett aktivt stöd för glesbygden och kombinationssysselsättningen. z Herr talman! Det brukar i varje regionalpolitisk debatt förekomma ett avsnitt om stödområdet: hur stödområdet skall se ut och vad för siags förmåner de olika delarna av stödområdet skall ha. Alla yrkanden om förändrade placeringar och nyinplaceringar har i år avstyrkts av utskottet med hänvisning dels till förra årets beslut, dels till att den regionalpolitiska utredningen även har till uppgift att se över principerna för ett eventuellt reviderat stödområdessystem. En idé som vi för fram i vår motion är att stödområdesindelningen — detaljerna — i högre grad skall avgöras på länsnivå och på så sätt kopplas till beslutsrätten över det sammanhållna anslaget Regionala utvecklingsinsatser. Det finns anledning att i utredningen återkomma till detta och se om de tankar som präglar regeringens Norrbottensproposition och riksdagens beslut i går, att man skall stödja även de mindre utsatta delarna av landet, skall slå igenom också i fråga om andra län. Även om industriministern i går talade om att Norrbottensfallet var unikt, det var extraordinära insatser, så är det väl inget tvivel om att man i andra län börjar något fundera om utvecklingen exempelvis i Luleå är så mycket allvarligare än utvecklingen i Västerbottens inland, i Värmlands inland eller vissa delar av Bergslagen. Det bör finnas anledning för oss som fått förmånen att sitta i den regionalpolitiska utredningen att verkligen överväga hur man eventuellt, enligt regeringens ambitioner, skall kunna undvikas.k. smittoeffekter eller om de tankegångar som förs fram i vad gäller Norrbotten skall tillämpas även i fråga om andra delar av landet. Herr talman! Det ankommer nu på den regionalpolitiska utredningen att ta fram underlag för beslut om den framtida regionalpolitikens inriktning, omfattning och praktiska handläggning. Det är min bestämda förhoppning att en sådan politik skall utgå från de problem, men också de möjligheter, som 1980-talets senare hälft och inledningen av 1990-talet kan ställa oss inför. De gångna årens regionalpolitik har lärt oss en hel del om dess möjligheter men också mycket om dess uppenbara begränsningar. I en relativt fri och öppen marknadsekonomi som vår har regionalpolitiken de största möjligheterna att avsätta resultat, om den får en stark generell inriktning. Det är därför naturligt att vi moderater argumenterar för denna inriktning. En ny framtida regionalpolitik skall också hantera en ekonomi och ett samhälle i snabb teknisk omvandling. Det gäller att fånga in inte bara hotbilderna utan också de möjligheter som modern dataoch telekommunikationsteknik kan innebära. Inte minst denna tekniks möjlighet att krympa avstånden i tid och rum borde ses som en positiv utmaning, åtminstone för de regioner som från Stockholms horisont sett är avlägset belägna. Över huvud taget borde det s.k. informationssamhället kunna erbjuda många möjligheter som tidigare ej stått till buds för avlägsna regioner, samtidigt som det finns uppenbara risker förenade med detta samhälles koncentrationstendenser. Det finns i dag enligt min mening en uppenbar risk att utvecklingen inom dataoch telekommunikationsområdet koncentreras till ett fåtal orter i Sverige, till de tekniska högskolorna och till industri som väljer att lokalisera sig kring dessa högskolor. Vi ser redan nu tydliga tecken på detta. Därför är det nödvändigt att man genom aktiva insatser när det gäller utbildningsväsende och näringsliv stimulerar utvecklingen i exempelvis Norrland, så att inte Norrland om tio år i stort sett står vid sidan om denna tekniska utveckling. Herr talman! Det är sannolikt att det blir s.k. mjukvaror av skilda slag som alltmer blir den framtida regionalpolitikens främsta spjutspetsar, på bekostnad av 1960 och 1970-talets mer traditionella stöd till industrilokaler. Att peka på en satsning på en ny industrilokal har tidigare kanske varit mer gripbart, men jag tror att de i framtiden mest aktiva insatserna blir de som kännetecknas av utveckling av mjukvaror och av att olika regioner hänger med i den tekniska och teknologiska utvecklingen. Men en framtida regionalpolitik kommer att få dväljas inom knappa ekonomiska ramar, och då är det viktigt att vi hushållar med resurserna och maximalt drar nytta av marknadsekonomins välståndsskapande krafter. En sådan politik måste spela med produktionsfaktorernas rörlighet och finna avvägningar mellan var behoven är som störst och var de knappa insatserna kan göra den största nyttan för landet i dess helhet. Med detta, herr talman, har jag velat peka på några framtidsfrågor som vi framöver får anledning att återkomma till i arbetet i den regionalpolitiska utredningen eller i debatten om nästa långsiktiga regionalpolitiska beslut om ett par år. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga moderata reservationer som är fogade till utskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Regeringspolitiken måste ha till uppgift att fördela tillgängliga resurser rättvist över landet. En utveckling mot en allt ojämlikare fördelning av befolkning och näringsliv skall inte accepteras. Inriktningen av regionalpolitiken måste vara att fastställda befolkningstal för länen skall ligga fast och att arbetet inriktas på detta — inte att viljelöst acceptera pågående utveckling och slentrianmässigt framräknade prognoser. Fjolårets regionalpolitiska debatt rörde ett innehållsmässigt digert förslag. I år gäller motsatsen för det förslag som kommer ifrån den socialdemokratiska regeringen. Förra året fastslogs med eftertryck att målet om regional balans skulle prioriteras. Redan då visade socialdemokraterna stor regionalpolitisk svaghet, bl.a. genom att rösta för en snabb folkökning i Stockholm. Det första regionalpolitiska livstecknet från den socialdemokratiska regeringen har därför helt följdriktigt blivit att närmast uppgivet notera att Stockholm-Uppsala-regionen kommer att svara för en befolkningsökning som är större än befolkningsökningen i landet i dess helhet. Socialdemokraterna talar nu om folkminskning för flertalet län och säger kort och gott att de tycker att det är en svår uppgift att motverka en sådan utveckling. Till yttermera visso hade den socialdemokratiska regeringen i årets finansplan tagit bort målsättningen om regional balans som en av målsättningarna för den ekonomiska politiken. De som har läst budgetpropositionen — t.ex. Industriförbundet, industriföreträdare, centrala fackliga organisationer, centrala verk, sektorsorgan av olika slag, prognosmakare m.fl. — måste därför tolka den socialdemokratiska regeringens budskap på det sättet, att regeringen mer eller mindre är på väg att sätta regionalpolitiken på undantag. Regeringens regionalpolitiska bottennivå, hittills, nåddes när regeringen redovisade sin ambition att överlåta regionalpolitiken på generaldirektören i statens industriverk. Vanliga företag som söker regionalpolitiskt stöd skulle inte få en chans att ens överklaga till den politiska nivån — regeringen — utan regeringen ville göra regionalpolitiken till en tjänstemannafråga. Detta socialdemokratiska förslag spred skräck i alla som praktiskt har sysslat med regionalpolitik. Centern anser därför att det är mycket viktigt att riksdagen inte tillåter att någon tvekan tillåts att sprida sig om de regionalpolitiska målens giltighet. Detta framkommer också med all önskvärd tydlighet i vår partimotion. Förutom den övergripande reservationen om regionalpolitikens inriktning har centern lämnat ytterligare fyra reservationer till olika delar av det betänkande som riksdagen nu skall besluta om. Reservation nr 5 behandlar datateknik och kommunikationsteknikens roll för sysselsättning och utveckling. Arne Fransson och Marianne Stålberg har var för sig i motioner tagit upp denna fråga ur regionalpolitiska synpunkter. Vi vill för vår del notera att datateknik och datautveckling kan bli en centraliseringsfaktor, men att datautvecklingen rätt använd i stället kan bli ett verksamt medel för en bättre regional balans. Centern anser att den nytillsatta regionalpolitiska utredningen på ett kraftfullt sätt måste se till att datateknik och kommunikationsutveckling behandlas så, att tekniken blir ett verksamt medel för en bättre regional balans. Vi anser dessutom att denna tillväxtbransch är så viktig att riksdagen redan i dag skall uppmana regeringen att direkt ta itu med och medverka till att verksamheten får en regionalpolitisk inriktning. Vi beklagar att övriga partier inte har visat någon större förståelse för denna viktiga fråga. Nästa reservation berör oljetransporter i glesbygd. Förra budgetpropositionen låstes utan att anslaget för prisutjämning av oljetransporter i glesbygd kom med. Riksdagen meddelades tämligen omedelbart att detta var ett misstag och att det skulle rättas till. Norrländska socialdemokrater hann emellertid gå till hårda angrepp. När nu den socialdemokratiska regeringen tar bort detta rättviseanslag så är det helt tyst från de tidigare så högröstade. Den socialdemokratiska regeringen säger att 69 kr. per kubikmeter olja är så litet pengar att det är ingenting att bry sig om. 300-350 kr. per familj är emellertid inte så litet. Men det är principen som är viktig. Den förra regeringen ansåg att man skulle ge lika förutsättningar eller — som man säger — göra Sverige rundare. Moderaterna säger i sin principreservation att också de anser frågan om att ge lika förutsättningar för olika regioner vara viktig. Men i denna praktiska fråga glömmer de genast sin princip. Centern anser att den utjämning av oljetransportpriset som införts som en regional rättviseåtgärd bör behållas. För ett år sedan talade sig socialdemokraterna i den här salen varma för den nu av centern föreslagna höjningen. Sedan dess har kronans värde skrivits ned med 16 90, momsen höjts med 2 26, lönerna stigit med nära 10 96 osv. Alla sakskäl talar alltså för att beloppen bör höjas på det sätt som centern föreslår. Men nu är tydligen inte socialdemokraterna intresserade. Någon saklig anledning till den förändrade socialdemokratiska inställningen kan jag inte se. Enda anledningen till agerandet måste vara, som jag ser det, att vi i fjol hade ett val några månader efter det att riksdagen behandlat regionalpolitiken. När nu valet är över verkar glesbygdsfrågorna inte längre vara lika intressanta för socialdemokraterna. I vanliga fall brukar jag tala för minst fyraåriga valperioder. Men som socialdemokraterna nu agerar så skulle det för den svenska glesbygden vara bättre med ettåriga valperioder. I reservation nr 12 yrkar centern och folkpartiet på att anslaget för regionala utvecklingsinsatser, som i stor utsträckning används för att vidmakthålla och främja de i glesbygderna verksamma småföretagen, skall höjas med 150 milj.kr. Det rör sig här i stor utsträckning om företag inom jordoch skogsbruk, hantverk samt olika sorters s.k. kombinationsföretag. Dessa arbetstillfällen blir billigare än beredskapsarbeten. De ger dessutom i motsats till flertalet beredskapsarbeten långsiktiga sysselsättningseffekter. Ur den synpunkten är det mycket förvånande att socialdemokrater och moderater är kallsinniga. Flera av oss har hört Ragnar Lassinantti och kommunalt ansvariga i inlandskommunerna lovprisa den här typen av medel. Jag tycker uppriktigt sagt att arbetsmarknadsutskottets ordförande, fru Frida Berglund, skulle ha lyssnat mera på det öra som är vänt mot glesbygden än på det öra som är vänt mot regeringen. Regeringen har ju, som jag tidigare konstaterat, inte lagt ned så stor möda på regionalpolitiken, utan har i stället valt att ensidigt gå den breda AMS-vägen. I en tidigare debatt i december i fjol uppmanade jag Frida Berglund att under juluppehållet gå i studiecirkel med Ragnar Lassinantti för att inhämta hans breda kunskaper på detta område. Jag förstår att tiden icke har gett tillfälle till någon sammankomst. Eftersom det blir fler jobb på kort sikt av glesbygdsmedel än av beredskapsarbeten och eftersom glesbygdsmedlen dessutom ger många en möjlighet att sedan klara sin egen försörjning, måste det anses vara en klok politik att minska AMS-anslagen med 150 milj.kr. och i stället fylla på medlen för ökade utvecklingsinsatser i glesbygd med 150 milj.kr. till 448,25 milj.kr. Centern yrkar bifall till reservation 12. Jag vill också peka på det särskilda yttrandet från centern om lokalisering av ny statlig verksamhet till Stockholm. Alla partier uttalar sig gärna i allmänna, välvilliga ordalag om regionalpolitiken. Men när det kommer till beslut finner man ofta en anledning att fortsätta i de gamla koncentrationsspåren. Vi har därför pekat på att centern var det enda partiet som i riksdagen röstade för att det nya energiverket inte skulle lokaliseras till Stockholm. På Nils Åslings förslag beslöt riksdagen för ett år sedan att ålägga de centrala verken att ge förslag på hur 10-25 920 av de centrala verkens arbetsuppgifter/arbetstillfällen skulle kunna läggas ut på kommuner och län. Med de tillväxtsiffror som den socialdemokratiska regeringen litet lamt noterar i budgetpropositionen för Stockholm är det mycket viktigt att den nya regeringen lever upp till den beställning som förra riksmötet ställde sig bakom. Åtgärden är också i många fall ett verksamt steg för att lägga besluten närmare berörda människor. Avslutningsvis några ord om den framtida regionalpolitiken. I ett läge av svag sysselsättning i större delen av landet är det lika viktigt att regionalpolitiken inte kommer på undantag som under ett gott sysselsättningsläge. Målsättningen om regional balans måste sättas i politikens centrum. Ett regionalpolitiskt tänkande måste också genomsyra alla samhällsområden om ett bra resultat skall uppnås. Detta gäller centrala verk, sektorsansvariga länsmyndigheter m.fl. — och sist men inte minst var och en av de i regeringen ingående statsråden. Framför allt socialdemokrater brukar förklara sig rätt nöjda om länsutvecklingen är godtagbar. Den inomregionala balansen ägnas mycket liten uppmärksamhet. Socialdemokraterna är fortfarande fastlåsta i sina 20 år gamla teorier från 1960-talet att en eller två orter i varje län skall expandera. De synpunkterna förekommer fortfarande ofta i debatten. Men sunda förnuftet säger ju att det man i praktiken åstadkommer med en sådan inriktning är en snabb avfolkning av de sämst ställda kommunerna. Enligt centerns mening är det mycket viktigt att stor kraft läggs ner på att skapa en bättre balans inom länen. Till följd av den utpräglade flyttningspolitik som kännetecknade 1960-talet krävs nu krafttag för en bättre inomregional balans. Det behövs så kraftfulla tag att många, många kommuner under 1980 och 1990-talen får en nyinflyttning. Den ekonomiska och sysselsättningspolitiska situationen ute i världen och i vårt land gör att de regionalpolitiska medlen med jämna mellanrum måste ses över. Den nya regionalpolitiska utredningen skall bl.a. se över avvägningen mellan selektiva och generella medel. Till de generella medlen hör sänkta arbetsgivaravgifter, t.ex. inom vissa stödområden. Centern har i Norrbottensmotioner föreslagit en småföretagsväg. Vi anser nämligen att den allra viktigaste 1980-talsfrågan är att skapa ett mycket positivt småföretagsklimat. Att få fram nya småföretagare är en nödvändighet i hela landet, men mest nödvändigt i de regionalpolitiskt mest känsliga områdena. Vi har därför föreslagit att företag i Norrbottens inland helt fritas från arbetsgivaravgiften för en lönesumma på 400 000 kr. Detta motsvarar lön för fyra fem personer. Detta är en mycket kraftfull stimulans för såväl start av småföretag som tillväxt i småföretag. Centern har också i en partimotion föreslagit att småföretag generellt i hela riket borde ha ca 5 26 lägre arbetsgivaravgift. Detta på grund av att sjukfrånvaron är klart lägre i småföretag än i storföretag. Eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade bör det inom den regionalpolitiska utredningen noga övervägas, om inte de pengar som skall användas till generella åtgärder skall användas till lättnader för just småföretagen. Centern har visat vägen i Norrbottensförslaget. Andra belopp kan användas i andra regioner som inte har det lika besvärligt som Norrbottens inland. En kombination av generella åtgärder som stöttar i gång varande småföretag och uppmuntrar till start av småföretag samt en del av dagens selektiva åtgärder behövs för en positiv utveckling av skogslänens inlandskommuner. Det finns all anledning att ta fasta på centerns förslag om frizoner för de minsta företagen när det gäller frågan om en positiv utveckling för de regionalpolitiskt högst prioriterade kommunerna. Centern hävdar med bestämdhet att regionalpolitiken inte får vara en konjunkturfråga. Det allmänna näringspolitiska klimatet har emellertid sin stora betydelse. Utan att undervärdera den betydelse som storföretagen har för samhällsekonomi och sysselsättning, anser centern att det är nödvändigt att inse att växtkraften och förnyelsemöjligheterna ligger i framför allt de mindre företagen.

Att ödsla resurser och kraft på löntagarfonder och ökad central byråkrati skapar inte alls den anda som behövs för att människor skall få jobb över hela vårt land. Inte heller räcker det med att hålla Harpsundsmiddagar för näringslivets toppar. Kort sagt, det svenska näringslivets pånyttfödelse är inte en fråga om centrala organisationslösningar. Vad det gäller är att tillvarata lokala resurser — i företag och hos många människor på bästa sätt. Allra sist vill jag hävda att det som centraliserat och koncentrerat Sverige inte i första hand är företagen. Orsaken är främst politiska beslut av övergripande karaktär samt politiska beslut inom och för den offentliga sektorn eller oviljan att fatta nödvändiga beslut till de svagare regionernas fromma. Inom centern hyser vi i dag en stark oro för att regeringen inte kommer att föra en politik som ger jobb över hela vårt land. Vi varnar bestämt regeringen för en ny socialdemokratisk flyttningspolitik av 1960-talsmodell. Det som behövs i dag är närmast en flyttning i motsatt riktning. Jag vill också notera att socialdemokraterna och dåtida högern på 1960-talet hand i hand förde denna koncentrationsoch flyttningspolitik.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

Herr talman! Regionalpolitikens mål är att skapa förutsättningar för en balanserad utveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Folkpartiet har under sex år i regeringsställning gjort målmedvetna insatser för att åstadkomma en balanserad utveckling i landet för att nå de uppställda målen. Regionalpolitiken beskriver en lång linje, ungefär 20 år bakåt i tiden. Men jag vill ändå hävda att grunden lades på hösten 1976, då riksdagen vid sin behandling av proposition 1975/76:211 — f.ö. signerad av dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson — betonade regionalpolitikens inriktning mot en förbättrad inomregional balans. Vidare fastställdes nya planeringsramar för länen fram till år 1985. Slutligen begärdes en utvärdering av ortssystemet. Folkpartiregeringen gick vidare på den inslagna vägen mot en förbättrad regional balans genom förslagen i proposition 1978/79:112. Bland förslagen kan nämnas ett nytt stödområdessystem, med bl.a. förstärkt sysselsättningsstöd, en mer åtgärdsinriktad länsplanering samt ett särskilt anslag för länsplaneringens genomförande. Nya industricentra föreslogs i Ånge och Vilhelmina, och de särskilda stödåtgärderna i glesbygder föreslogs bli utbyggda och samordnade. Slutligen bör erinras om förslag avseende frågor om lokaliseringspåverkan i offentlig och privat verksamhet med utgångspunkt i såväl den offentliga sektorns som den privata tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen. Den föreslagna stödområdesindelningen innebar en prioritering av skogslänen och då främst de inre delarna därav. Folkpartiregeringens förslag föranledde ett stort antal motioner. Motionärer från Norrland ansåg att stödområdet blev alltför utbrett. Centerpartiet däremot förordade en kraftig utbredning av stödområdet till bl.a. delar av Sydsverige. Folkpartiets förslag framstod vid riksdagens prövning som väl balanserat, och endast vissa smärre I regeringsställning tillsammans med folkpartiet intog f. ö. centerpartiet en mer återhållsam inställning när det gäller stödområdets omfattning i landet. Jag tänker då på den dåvarande mittenregeringens mycket omfattande regionalpolitiska förslag i proposition 1981/82:113 våren 1982. I förslaget till stödområdesindelning — det som gäller i dag — prioriterades de områden som hade de svåraste sysselsättningsproblemen. Vidare föreslogs en förenkling av länsplaneringsarbetet genom slopande av de fullständiga länsplaneringsomgångar som dittills genomförts vart femte år. De delar av länsplaneringen som syftade till en bättre samordning mellan samhällssektorerna lyftes fram genom sektorsprogram för bl.a. den regionala industripolitiken. När det gäller frågan om decentralisering av statlig verksamhet föreslogs — och godtogs av riksdagen —en prioritering av skogslänen samt sydöstra Serige och Sjuhäradsbygden i nämnd ordning. För att komma till rätta med problemen i Norrbotten föreslogs en sänkning av arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. Slutligen kan nämnas förslag om nya industricentra i Gällivare och Sveg samt insatser för en offensiv och utvecklingsinriktad glesbygdspolitik. Utöver de förslag jag erinrat om — och som folkpartiet medverkat till — vill jag nämna särskilda åtgärdspaket för Norrbottens län. I utskottet har vidare den dåvarande icke-socialistiska majoriteten tagit initiativ till särskilda insatser i bl.a. Värmlands län — 12 milj.kr. 1981 och 20 milj.kr. 1982. Det är pengar som skall användas efter länets egen prövning. De insatser som har gjorts har inneburit att den tidigare negativa utvecklingen med koncentrationer till större kommuner och utarmning av glesbygden har kunnat vändas. Det är av avgörande betydelse att denna utveckling kan fortsätta. En förutsättning härför är att den nuvarande regeringen inte raserar det arbete som lagts ner för att nå de regionalpolitiska mål som statsmakterna ställt upp. Frågan är emellertid, herr talman, var socialdemokraterna står när det gäller regionalpolitiken. Låt mig för ett ögonblick återvända till det tidigare nämnda regionalpolitiska beslutet förra våren. Till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:23 fogades inte mindre än ett sextiofemtal socialdemokratiska reservationer. De socialdemokratiska förslagen spände över ett brett register.

Listan på socialdemokratiska initiativ inom regionalpolitiken valåret 1982 kunde självfallet göras mycket längre. Som jag tidigare nämnde reserverade man sig på ett sextiofemtal punkter. Herr talman! Mot bakgrund av de mycket omfattande löften socialdemokraterna kan sägas ha givit uttryck åt för ett år sedan, var det naturligt att jag med mycket stor spänning tog del av vad socialdemokraterna i regeringsställning skulle komma med. Jag förväntade mig faktiskt en uppföljning av socialdemokraternas ställningstagande, som skedde mindre än ett år innan budgetpropositionen lades fram. Nu skulle väl andra och socialistiskt inriktade riktlinjer för regionalpolitiken presenteras? Ett nytt stödområde D skulle väl också förverkligas? Värmlands län skulle väl äntligen få tidigarelägga sina landstingsinvesteringar? Ingalunda. I stort sett har jag bara kunnat finna att utvecklingen för Stockholms län beräknas få den mycket snabba utveckling som socialdemokraterna gav uttryck för i den särskilda reservationen förra året. Den av socialdemokraterna förordade fördubblingen av befolkningstillväxten i Stockholmsregionen jämfört med vad vi andra ansåg oss kunna acceptera ser ut att kunna förverkligas. Låt mig då ställa frågan till alla socialdemokratiska talesmän i den debatt som nu pågår: Vart har alla initiativen tagit vägen? Låt oss se på det nya stödområde som socialdemokraterna självfallet hade stor glädje av i valrörelsen. Utskottets dåvarande vice ordförande, Anna Greta Leijon, ansåg bl.a. i debatten i fjol att det var en felsyn att utesluta skogslänens centralorter från stödområde. Hon räknade även upp alla de kommuner som enligt socialdemokratin borde ingå i stödområde. Det gällde inte mindre än 24 kommuner, som enligt socialdemokraterna borde ha lokaliseringsbidrag med upp till 25 20 av godkänt stödunderlag. I debatten strök socialdemokrater från de berörda länen med eftertryck under värdet av det socialdemokratiska förslaget om stödområde D. Har behoven, som var så klart uttalade för mindre än ett år sedan, så radikalt förändrats i dessa län? Att döma av de socialdemokratiska motionerna från länen har situationen snarare förvärrats. Det skall bli intressant att senare här i debatten få höra hur man i år ser på behovet av regionalpolitiskt stöd i de 24 kommuner som socialdemokraterna ville få ini stödområde för mindre än ett år sedan. Herr talman! Låt mig också nämna något om Värmlands län. Arbetsmarknadsutskottet har under senare år alltmer uppmärksammat de stora problemen på arbetsmarknaden i Värmlands län. Den dåvarande icke-socialistiska majoriteten i utskottet har därför tagit särskilda initiativ för att komma till rätta med problemen. Som jag nämnde har vi föreslagit 32 milj.kr. extra de senaste två åren. Socialdemokraterna har emellertid regelmässigt bjudit över och bl.a. föreslagit tidigareläggningar av landstingsinvesteringar och byggande av ett nytt industrihus i Torsby. Jag vet att de socialdemokratiska förslagen utnyttjats mycket intensivt politiskt i länet, inte minst i valrörelsen 1982. Nu är det tyst om både tidigareläggningar och industrihus i Torsby. I debatten i fjol uttalade också den socialdemokratiska representanten för Värmlands län bl.a. att det var erbarmligt att behöva konstatera, att inte ens borgerliga ledamöter från Värmland kan sätta det egna länets problem före partifållans uppfattning — det gällde såväl regering som utskottsmajoritet. Det återstår att se huruvida partifållan för de socialdemokratiska ledamöterna från Värmland får dem att i år tala tyst om värdet av tidigarelagda landstingsinvesteringar i länet. Har då problemen kanske avtagit i Värmland, så att det är förklaringen? Svaret på den frågan måste tyvärr bli nekande, att döma av den uppvaktning utskottet mottagit från en delegation från länet med landshövdingen i spetsen. Man beskrev situationen som närmast akut. Jag har, herr talman, med mitt anförande i den här delen velat stryka under värdet av kontinuitet och balans i regionalpolitiken. Folkpartiet har under de sex åren i regeringsställning försökt föra en ansvarsfull regionalpolitik. Vi har för att uppnå den regionala balans vi eftersträvar arbetat för en koncentration av de regionalpolitiska insatserna till de delar av landet som har de största problemen, dvs. främst skogslänen. Samtidigt var vi beredda att göra särskilda tillfälliga insatser i de delar av landet som till följd av bl.a. strukturomvandlingar inom industrin fått problem på arbetsmarknaden. Låt mig erinra om de satsningar som gjorts t.ex. i varvsregionerna för att få fram ny sysselsättning åt dem som lämnat varven. I Landskronaregionen skapades Landskronainvest som under relativt kort tid medverkat till mer än 600 nya arbetstillfällen. Vi gjorde också särskilda arbetsförmedlingsinsatser för att underlätta omställningen. Att konsekvent föra en regionalpolitik som främst tar sikte på de delar av landet som långsiktigt har de största problemen har onekligen inneburit påfrestningar. I oppositionsställning kan det självfallet vara frestande att göra stora delar av landet till stödområde. Detta visar inte minst de socialdemokratiska ställningstagandena i samband med förra årets regionalpolitiska beslut. Jag tror att det är viktigt för vår trovärdighet att vi som politiker är konsekventa i vår politik, oavsett om vi befinner oss i opposition eller i regeringsställning. Från folkpartiets sida följer vi därför i år som oppositionsparti upp de ställningstaganden inom regionalpolitiken som vi tidigare i regeringsställning verkat för. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3 och 12 i utskottets betänkande. Till sist: Det är av avgörande betydelse att den socialdemokratiska politiken inte raserar den uppbyggda regionalpolitiken. Jag tror inte att det är fråga om illvilja — man vill säkert väl. Men talet om socialistiska experiment på näringsoch industripolitikens område inger oro. Dessutom tror jag att den ideologiska spänning som präglar socialdemokratin kan bli ödesdiger. Vi vet inte vilken väg socialdemokratin kommer att välja i regionalpolitiken. I en stort uppslagen artikel på s. 2 i lördagens nummer av Aftonbladet skrev en av de socialdemokratiska regionalpolitiska experterna så här: ”Socialdemokratin ——— levde kvar i sitt traditionella tänkande. Den förmådde aldrig att i opposition formulera en ny regionalpolitik, anpassad till de nya förhållandena. Och där står vi i dag. Vilsenheten är nu större än någonsin.” Herr talman! Det är viktigt att den linje som dragits upp från riksdagsbeslutet 1976 och som beskriver en relativt rak och utvecklande linje fullföljs. Regionalpolitik är svårt, ofta tålamodsprövande. Det finns inget internationellt facit. Den utveckling som ägt rum under det senaste decenniet — och där folkpartiet i hög grad medverkat — vill vi fortsätta att utveckla.

Herr talman! Jag tror tiden är kommen att försöka diskutera regionalpolitiken och framför allt dess framtid på ett något annorlunda sätt än förut — friare och med mer distans, också uppriktigare och mer analytiskt. Svensk regionalpolitik är ju inte vad den gärna utger sig för att vara. Som officiell samhällelig politik har den nu funnits i snart 20 år. Under den tiden har någon regional utjämning inte skett. I krisregionerna har problemen försvårats. En rad nya krisområden har under tiden uppstått. Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Först och främst naturligtvis att de krafter som framkallar regionala kriser och obalanser är långt starkare än regionalpolitikens eventuella verkningar. Sedan har tydligtvis också andra krafter än regionalpolitiken, framför allt högkonjunkturtidens starka tillväxt i offentlig sektor, betytt avsevärt mer för skogslänens utveckling än de i strikt mening regionalpolitiska åtgärderna. Regionalpolitikens verkningar på det ekonomiska kretsloppet är också något tvetydiga. I första omgången leder regionalpolitiska insatser till att de sämre ställda regionerna får ett tillskott. Men i nästa led kan detta tillskott bilda en efterfrågan, som på grund av regionens svaga ställning i övrigt inte kan rikta sig till dess egen marknad utan i stället strömmar ut och förstärker de bättre ställda regionernas situation, bidrar mer till deras kapitalackumulation än till den utsatta regionens egen. Med detta är nu alls inte sagt att regionalpolitiken saknat effekt, även om man naturligtvis på industrisidan egentligen inte riktigt kan mäta den effekten. Det förefaller troligt att regionalpolitikens verkan varit större via t.ex. utlokalisering av offentlig förvaltning än via stöd till industrin. En regionalpolitik av den här aktuella typen bidrar i viss mån också till att konservera ett mönster i industriutvecklingen som inte alltid är till de sämre ställda regionernas fördel. Det är nämligen ofta de mindre attraktiva och de mindre beständiga arbetena som lokaliseras ut, och företagen har också uppenbart utnyttjat det sämre löneläge som råder i skogslänen. Regionalpolitiken har alltså varit för svag och dubbelbottnad. Den har inte kunnat neutralisera fördjupningen av skogslänens kris. Den har över huvud taget inte tillämpats i systematisk form i de nya krisområdena som t.ex. Blekinge. Den starkt dämpade folkomflyttning från krisregionerna i norr som kunde noteras under 1970-talet beror på den allmänt sämre ekonomiska situationen i landet och inte på regionalpolitiken. De arbetslösa får stanna i hemlänet i större utsträckning. Förhållandet mellan arbetsmarknad och folkmängd har också förändrats under den allmänna krisen. Vad kunde och borde då göras med regionalpolitiken i framtiden? Först måste man fråga vad som orsakar regionala obalanser. På den punkten behövs en mer fördjupad forskning. En avgörande allmän insikt, som man nog redan nu har, är emellertid att regionala obalanser ständigt föds på nytt inom det ekonomiska systemet. Som bl.a. Gunnar Myrdal påpekat och utrett har detta system i själva sitt sätt att förändras en rad mekanismer som alstrar obalanser och tilltagande ojämnheter i utvecklingen. Dessa har en tendens att konservera och förstärka sig själva. Genom de regionala olikheter som då uppstår kan inte marknadsmekanismerna stimulera till de spridningar och utjämningar som de åtminstone i teorin uppges skola åstadkomma. Oftast förstärker de i stället, i den helt olika bakgrund mot vilken de i skilda regioner verkar, de regionala obalanserna. Genom det allmänna ekonomiska lägets förändringar på senare år och genom det växande antalet regionala krisområden står regionalpolitiken inför en ny och ganska farlig situation. Just i ett läge, där den naturligt borde intensifieras, frågar sig allt fler i det politiska och ekonomiska etablissemanget i Sverige om man har råd med regionalpolitik. Det allmänna åtstramningsklimatet leder till ett ifrågasättande av den aktiva regionalpolitikens roll. Detta är en stor politisk fara för de sämre ställda länen inom landet. Just när insatser mer än någonsin behövs, blir de som mest ifrågasatta. Att vi här i går kunde rösta igenom 4 miljarder till Norrbotten för en treårsperiod var ju ett undantag och var — om jag får tillåta mig en cynisk kommentar — mer en politisk-taktisk åtgärd än en regionalpolitisk insikt. Ingen instans på det centrala planet skulle ha kommit på idén att föreslå 300 miljoner till Blekinge eller 500 miljoner till Värmland eller Jämtland, trots att de skulle göra skäl för en sådan insats lika bra som Norrbotten. Vad är då viktigt att betona för framtiden, om man nu verkligen uppriktigt önskar effektivt angripa de regionala kriserna, åtminstone i någon påtaglig grad minska de regionala klyftorna samt åstadkomma en hygglig ekonomisk bas och socialt något så när goda och fungerande regioner och bygder i landet? Först måste man då konstatera att svaga regioner inte kan få sin ställning i framtiden förändrad, om inte insatsernas styrka blir mycket större och sker samlat på en gång, över en bred front, så att de förmår starta en ny process i ett län eller en bygd. Den stänkvisa, svagt samordnade bidragspolitiken står inte i proportion till problemets natur. Det är fråga inte bara om kvantitet utan också om kvalitet. Insatserna måste vara samordnade och deras olika delar avpassade för att medvetet stödja varandra. Detta talar för en mer energisk nationell resursfördelningspolitik, men det talar minst lika mycket för ett ökat samordnade och skapande självansvar hos länen. Sedan tror jag det är tid att överge det tänkande enligt vilket regionalpolitiska insatser är en sorts extra kostnad, som man av sociala skäl söker tillföra de sämre ställda länen. Ett sådant synsätt har sin rot i 1800-talet och bygger på tanken att fullständig spontanism i ekonomin leder till lägsta möjliga kostnad och att all avvikelse från spontanismen leder till ökad kostnad. Ett sådant synsätt leder alltid till att regionalpolitiken öppet eller fördolt får prägel av nådevedermäle. Och den prägeln skall regionalpolitiken inte ha. Man kan se på regionalpolitiken på ett helt annat sätt, ungefär så här: I ett system, som i sig självt tenderar till självförstärkande olikheter och obalanser, blir det i själva verket så att det i de sämre ställda regionerna ständigt finns mer outnyttjade resurser än i de bättre ställda. En tillräckligt kraftig resursinsats i den sämre ställda regionen mobiliserar alltså mer outnyttjade materiella och mänskliga resurser än vad en motsvarande insats skulle göra i en annan typ av region. Insatsen ger både kvantitativt och kvalitativt större fördelar än en motsvarande insats i en redan allsidigt utvecklad region och medför därmed en vinst för det nationella ekonomiska systemet. Ser man det så blir regionalpolitiken inte till en kostnad utan till en fördel för samhällsekonomin. Det finns en växande tendens att i dag vilja identifiera regionalpolitik nära med den allmänna industriella tillväxten. Det är en något farlig tendens. Inte därför att det i och för sig är oriktigt att påpeka detta samband utan därför att det kan fördunkla regionalpolitikens nödvändiga allsidighet. Det finns ju i dag inte alls samma samband mellan investeringar i industrin och verkningarna därav på sysselsättningen som det fanns för 25 år sedan. Investeringar leder tvärtom ofta till minskat antal arbeten. Då kan man — redan av det skälet — inte bygga upp regionalpolitiken väsentligen kring den industriella sfären. Tvärtom måste man i relativt större utsträckning beakta helheten, infrastrukturen, samhällssektorn. Det finns, herr talman, två andra moment som tyvärr vanligen intar en mycket undanskymd plats i nutida regionalpolitisk diskussion. Det ena är frågan om 6-timmarsdagen. I mitt parti har vi den allmänna uppfattningen att man inte skall se förkortning av arbetsdagen som i första hand en sysselsättningspolitisk åtgärd. Men det förändrade sambandet mellan investeringar och sysselsättning i de moderna, högt utvecklade industriella ekonomierna gör att man heller aldrig kan hoppas på att kunna minska den kroniska arbetslösheten i ett land som Sverige utan att förkorta arbetsdagen. Man kan heller aldrig skapa allsidiga sociala miljöer och genomföra en utjämning mellan män och kvinnor i de sämre ställda regionerna med mindre man genomför 6 timmars arbetsdag. Detta är särskilt viktigt med tanke på kvinnornas kvantitativt och kvalitativt sämre situation. Skillnader och orättvisor mellan män och kvinnor framträder mycket mer markerat i de typiska problemregionerna än i landet i övrigt och är alltså en stor och grundläggande del av den regionala obalansen. Det andra momentet som man ofta glömmer bort eller ger en undanskymd plats är trafiken, transportsystemet. Man måste inrikta sig på framtida trafiksystem och trafikorganisation, som kraftigt ökar integreringen geografiskt i länen. Och denna integrering kommer inte förrän de s.k. trafiksvaga grupperna, de mest transportkänsliga, bl.a. då kvinnorna och barnen, kan förflytta sig på ett långt mindre betungande sätt än de i dag är nödsakade att göra. Detta gäller särskilt i problemlänen och särskilt i de geografiska strukturer som råder i skogslänen och bruksbygderna med deras ofta stora avstånd eller spridda småortssystem. Vi slösar bort mycken mänsklig kapacitet, till förfång för regionernas utveckling, genom de outvecklade transportsystemen. Vi har här i landet ett svagt utvecklat trafiktänkande, och de aktuella tendenserna i t.ex. järnvägspolitiken är ur dessa synvinklar närmast katastrofala. Det här problemet, som så många andra problem i regionalpolitiken och den regionala planeringen, är delvis en frukt av ett utpräglat manligt synsätt. De flesta planerare är män. Antingen är de unga, framåtsträvande och klättrande män eller också är de stabila män i den övre medelåldern, och förståelsen för kvinnofrigörelsen är inte precis att beteckna som maximal just i de skikten. Slutligen sammanhänger givetvis regionalpolitiken med det allmänna ekonomisk-politiska synsättet. Där finns i dag en motsättning mellan regionalpolitikens ökade behov och angelägenhet å ena sidan och den inre åtstramningen i den ekonomiska politiken å den andra. Så länge man har den principen, att nationell efterfrågan skall hållas tillbaka, under föregivande att det skall gynna exporten eller något annat påstående, kan man inte föra någon bra regionalpolitik. Jag fruktar att om regeringen insisterar på sin nuvarande budgetpolitik och budgetsyn, som också i grunden är den borgerliga, tvingas man i nästa steg börja avveckla eller försvaga regionalpolitiken. Inga devalveringar i världen kan ju ersätta den välgörande verkan på en regions struktur och sociala funktioner som en bred och stark nationell och regional marknad har. En utpräglad åtstramning på den nationella fronten gör inte bara landet till en ekonomisk bananrepublik, den gör de sämre ställda regionerna till bananrepubliker inom bananrepubliken. Därför menar jag att en annan budgetpolitik är nödvändig för en bra regionalpolitik. Man får inte stirra sig helt blind på budgetunderskott och lån, även om de medför många problem som man måste erkänna och se i ögonen. Det är — förenklat uttryckt — bättre att låna till genomtänkta regionalpolitiska insatser än att tvingas låna för att betala utgifter för arbetslöshet och vacklande sociala strukturer. Totalt sett blir det inte större underskott i det första fallet än i det andra. Herr talman! Den mera aktuella polemiken har sin plats i en regionalpolitisk debatt, och jag får säkert tillfälle att återkomma till den, men jag har velat betona dessa mer framtidsinriktade aspekter. Förr eller senare tvingas vi ändå här i riksdagen att ta ställning till dem på ett eller annat sätt. Jag tror att det är en fördel om vi börjar redan nu. Med detta yrkar jag bifall till de vpk-reservationer som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! Först till Börje Hörnlund: Jag tänker inte gå in på industriverkets organisation, eftersom vi kommer att diskutera den nästa vecka. Jag hoppas att Börje Hörnlund då har hunnit läsa in vad det är vi skall besluta om här i riksdagen. Sedan övergår jag till att något kommentera utskottsbetänkandet. Tidigare talare har redan framhållit att arbetsmarknadsutskottets betänkande präglas av att vi så sent som i fjol fattade beslut om riktlinjerna för den framtida regionalpolitiken och justerade den regionalpolitiska stödarsenalen samt av att den nuvarande socialdemokratiska regeringen har tillsatt en utredning om regionalpolitiken i dess helhet. Utredningen beräknas bli färdig nästa år, och det, Elver Jonsson, är skälet till att vi socialdemokrater i år avstår från att ändra på förra årets beslut — med undantag för nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten. Elver Jonsson frågade också om vi står kvar vid våra åsikter från i fjol. Vid vår behandling av regionalpolitiken redogjorde vi för våra idéer och synpunkter, och de måste också bli vägledande när den socialdemokratiska regionalpolitiken om något år skall få sin långsiktiga utformning. Regionalpolitiken har således ett mellanår beträffande förändringar. Jag blev litet förvånad när Elver Jonsson så starkt kritiserade oss för att vi inte i år har tagit upp några förändringar, eftersom vi ju har tillsatt en utredning. Dessutom efterlyste Elver Jonsson balans och stabilitet i politiken. Mot den här bakgrunden är propositionen och utskottsbetänkandet kortfattade när det gäller den fortsatta regionalpolitikens utformning. Det hindrar emellertid inte att vi debatterar principer kring den för landet och för oss alla mycket viktiga frågan. Det handlar i alla fall om människors livsvillkor i olika delar av landet, och det är sannerligen inte enbart en fråga om vallöften. Det är bekymmersamt att man så hårt har fastnat i löften av olika slag i stället för att diskutera sakfrågan. Utvecklingen i vårt land har i mångt och mycket sprungit förbi den politik som gällde under 1960-talet, då den nuvarande regionalpolitiken tog sin början. Då skulle vi sätta in åtgärder för att fördela en allt snabbare växande kaka. Vi skulle motverka den koncentration av befolkningen i närheten av storstäder som den snabba industrialiseringen medförde. Vi skulle också hejda avfolkningen i skogslänen och åstadkomma en mjuk övergång från det jordoch skogsdominerade näringslivet till en mer industrialiserad struktur. Vi kan konstatera att socialdemokraterna under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet vände på utvecklingen i skogslänen; våra ansträngningar gav resultat. Vi kunde glädjas åt en positiv befolkningsutveckling i skogslänen och åt en lokaliseringspolitik som innebar att man började fördela den industriella expansionen över landet. Några exempel och siffror: skogslänen hade 1970 ca 19 96 av den totala sysselsättningen, men 26 Z6 av sysselsättningsökningen till 1975. År 1975 hade skogslänen 20 96 av sysselsättningen och 23 26 av ökningen till 1980 — således en lägre andel av sysselsättningsökningen. Den svenska industrin ökade under perioden 1970-1975 med ca 38 000 sysselsatta. Mer än hälften — 20 500 — av denna ökning skedde i skogslänen. 1975-1980 förlorade skogslänen 12 500 arbetstillfällen i industrin. 1980-1982 fick alla län vidkännas minskningar i industrisysselsättningen. För skogslänen var minskningen 15 000. Den sammanlagda minskningen från 1975 var ca 27 500. För att under 1960 och 1970-talet kunna vända på utvecklingen krävdes en politik som korrigerade marknadskrafterna, eftersom en ohejdad och okontrollerad industriell utveckling ledde till stora regionala obalanser. Men vi skall komma ihåg att regionalpolitiken, sådan den utformades under 1960-talet, hade sin grund i den tillväxtekonomi som landet hade då. När tillväxten avtog i landet och ersattes av stagnation och ekonomisk tillbakagång blev de tidigare instrumenten overksamma. Därför är det viktigt att den utredning som är tillsatt arbetar snabbt och håller tidsschemat. Vi socialdemokrater har kritiserat de fyra borgerliga regeringarna för att de inte förmådde ändra politiken när de märkte varthän det barkade. De var systemets fångar — marknadskrafternas fångar. Sex års borgerliga regeringar innebar sex förlorade år för regionalpolitiken. Herr talman! Vi brukar alltid hävda, från skilda håll, att vi är eniga om de allmänna målen för regionalpolitiken, att alla skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. Men när denna politik skall föras ned på marken och medlen skall bestämmas, då är det slut med enigheten. Reservationerna är ovanligt få i det betänkande som vi diskuterar, men de avslöjar ändå att det inte finns något gemensamt borgerligt alternativ. Moderaterna kastar loss helt från alla andra och vill praktiskt taget bara ha generella medel i regionalpolitiken. Det har också framgått av Anders Högmarks inlägg både i dag och i går. Centern formulerar, i synnerhet på länsnivå, helt orealistiska mål — men de avviker inte särskilt mycket från oss när det gäller medlen. Folkpartiet ligger inte särskilt långt ifrån oss vare sig när det gäller målen för regionalpolitiken eller när det gäller medlen. Vpk går liksom moderaterna en egen väg när det gäller medlens utformning. Men man går så att säga åt motsatt håll. Flertalet av de förslag som läggs fram i reservationerna 1, 2, 3 och 4 berör frågor som utredningen om regionalpolitiskt stöd till näringslivet tar upp. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motsvarande motionsyrkanden med hänvisning härtill. Jag skall likväl ta upp några av de frågor som behandlas i de här fyra reservationerna. Moderaterna säger i sin reservation att man bör ha ett ökat inslag i regionalpolitiken av generellt verkande medel och successivt avveckla flertalet selektiva stödformer. Om man också erinrar sig vad moderaterna sade i anslutning till förra årets regionalpolitiska beslut, ligger det nära till hands att dra slutsatsen att selektivt stöd i moderaternas regionalpolitik i praktiken skall finnas kvar bara inom glesbygdspolitiken. Som jag framhöll i går kommer det inte att räcka om man skall få en regional balans. Jag vill också fråga Anders Högmark: Hur kan man med generella medel få t.ex. de utvecklingsbara industrierna från Stockholmsområdet att på något vis placera sig i skogslänen? Vi fick i fjol reda på att den industri som exapanderade och var utvecklingsbar fanns i Stockholmsområdet — det gällde bl.a. dataelektronik. En stor del av våra utvecklingspengar går också till detta område. Inga generella medel kan få de företagen att flytta, utan här krävs det riktade insatser. Också Anders Högmark gör någonting som man ofta träffar på i debatten, nämligen en jämförelse mellan Norrbottens kustland och Västerbottens inland. Det vore mera rättvist att jämföra Norrbottens inland med Västerbottens inland. Jämför Sorsele kommun med Pajala kommun! Jämför utvecklingen i Fyrkanten, eller i Luleå och Piteå kommuner, med utvecklingen i Västerbotten! Då kommer Anders Högmark ganska snart underfund med att utvecklingen i Norrbottens kustland skiljer sig helt från utvecklingen i Västerbottens kustland. Med detta vill jag inte på något sätt förringa problemen i Västerbottens inland, men debatten blir mycket skev om man jämför den bästa regionen i ett län med den sämsta i ett annat län. Litet anständighet kan man kräva också i den här sortens debatter. Moderaternas avvägning mellan selektiva och generella insatser diskuterades i går. Vi kan från socialdemokratins sida inte ställa oss bakom moderaternas förslag. När vi förra året diskuterade de generella och selektiva stödinsatserna sade vi att de selektiva åtgärderna måste spela en huvudroll även i den framtida regionalpolitiken. Det viktigaste motivet är att vi anser att de selektiva medlen i de flesta fall är effektivare och billigare än de generella — de ger helt enkelt bättre resultat. När vi förordar användningen av mera generella åtgärder som komplement till riktade insatser är det viktigt att också framhålla att de skall utformas så, att de leder till de mål som de syftar till. Om vi skall kunna öka sysselsättningen måste utformningen av medlet anpassas till det. Det har vi exempelvis gjort vid nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten, som vi debatterade i går. Centerpartiet har nyss lämnat ansvaret för regionalpolitiken. Den centerpartistiska perioden är, alla gamla vallöften och förespeglingar till trots, ett lågvattenmärke i regionalpolitikens historia. Eftersom centern inte gärna kan kritisera den förda politiken under de senaste åren, som bl.a. lett till utflyttning och ökad arbetslöshet i skogslänen, måste man söka sig tillbaka i tiden. Man gör då en finurlig gruppering av fakta och jämför utvecklingen på 1960-talet med 1970-talets och konstaterar att utvecklingen från regionalpolitiska utgångspunkter var mest balanserad under det senare decenniet. Den bedömningen kan vi dela, speciellt beträffande början på 1970-talet. Siffrorna för sysselsättningsökningen, som jag redovisade i inledningen av mitt anförande, visar att det var så. Men centerpartisterna knyter samman utvecklingen under 1970-talet med den av dem förda regionalpolitiken på ett sådant sätt att det ger sken av att det var åtgärder under centerpartiets regeringsinnehav som ledde fram till förbättringen. Så var det ju inte alls. Skälet till att 1970-talet får ett anständigt eftermäle i regionalpolitiken är att utvecklingen i skogslänen var så pass god under de år socialdemokraterna satt i regeringsställning att det väger upp den tillbakagång som skedde efter 1976. Det sägs i reservationen vidare att befolkningen bl.a. under början av 1970-talet koncentrerades till några få storstadsregioner och att den statliga verksamheten huvudsakligen förlades till Stockholmsområdet. Sanningen är att storstadslänen — Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län — ökade nästan dubbelt så mycket 1976-1982, när centern svarade för regionalpolitiken, som 1970-1976 när socialdemokraterna gjorde det. En liten påminnelse om lokaliseringen av statlig verksamhet i Stockholmsområdet. I början av 1970-talet beslutade riksdagen, på förslag av en socialdemokratisk regering, i två omgångar, att totalt ca 10 000 arbetstillfällen inom central statlig administration skulle omlokaliseras till orter i olika delar av landet. Alla som var med den gången minns vilken borgerlig röra det var. Det hade inte blivit någon decentralisering i realiteten, om inte socialdemokraterna hade haft en klar linje. För resten, vad gjorde centern i regeringsställning? I den del av budgetpropositionen som heter Gemensamma frågor brukar finnas en redogörelse för vad regeringen har gjort i fråga om decentralisering i statsförvaltningen. Under de gångna åren har dessa propositionsavsnitt upplevts som en patetisk redogörelse för centerns totala misslyckande på området. Jag skall inte gräva mer i det förgångna. Jag vill bara sluta med att konstatera att centern ställde upp stora mål för utvecklingen, t.ex. i anslutning till 1972 års regionalpolitiska beslut. Det man åstadkom under åren 1976-1982 upplevs som en besvikelse av dem som trodde på centerns budskap. Regionalpolitiken är helt beroende av vilken ekonomisk politik, industri-, sysselsättningsoch fördelningspolitik som förs i landet. Det arv som de borgerliga lämnade efter sig med stagnation i ekonomin, svindlande statsskulder, stora ränteutgifter, minskade industriinvesteringar, stor arbetslöshet och stor regional obalans gör att även den regionala balansen under de närmaste åren kommer att påverkas av detta borgerliga arv. Länsstyrelsens prognoser visar att det blir befolkningsminskningar i skogslänen, ca 25000 personer fram till 1990-talet. Från Norrbotten exempelvis kommer åtta av tio ungdomar att tvingas flytta, om man inte hindrar prognosen att bli verklighet. Det är dessa prognoser som ligger till grund när man i årets budgetproposition nämner att prognoserna tyder på att det kan bli svårt att vidmakthålla 1970-talets stabilisering av befolkningsut vecklingen under 1980-talet. Detta innebär inte att vi socialdemokrater ändrat på målen för regionalpolitiken. Inte heller våra yrkanden förra året om en högre planeringsnivå för Stockholms län, som Börje Hörnlund var inne på, innebär en omläggning av regionalpolitiken. Men vi tycker att det är rimligt att man i Stockholms län skall få planera för det födelseöverskott som uppstår här. 60 90 av befolkningsökningen i Stockholm, med den planeringsnivå vi förordar, är att hänföra till födelseöverskott. Födelseöverskott resp. underskott spelar även för utvecklingen i länen i övrigt på 1980-talet en väl så stor roll som nettoflyttningen. Det talar för att centerpartiet borde ägna mindre intresse åt flyttningsstödet och mer år åtgärder som påverkar andra komponenter i befolkningsutvecklingen. Redan 1977 fick vi en utflyttning från skogslänen till Stockholmsområdet. Det var unga människor i fertil ålder som flyttade. Det var i Stockholm jobben fanns. Då skulle de borgerliga regeringarna ha tänkt på, att om man skall klara stabil befolkningsutveckling i skogslänen, skall man inte flytta unga människor till Stockholm, för det medför födelseöverskott där på 1980-talet. Som sagt, centern har oftast långtgående mål för en decentraliserad utveckling. I varje fall beskriver man sina ambitioner så. Men det har inte återspeglatsi de åtgärder man i regeringsställning utformat och anvisat medel för. Mål och medel överensstämmer dåligt. Inte ens i år, när centern sluppit loss från regeringsansvaret, ser man spår av några högre ambitioner i fråga om regionalpolitiken. Centern hänvisar till att man motsätter sig ökade flyttningsbidrag — motsvarande 20 milj.kr. — och man vill anslå ytterligare 150 milj.kr. till regionala utvecklingsinsatser. De stora sysselsättningsproblem som centern lämnat i arv till oss gör emellertid att jag har svårt att se att dessa marginella markeringar skulle kunna göra det möjligt att genomföra en regionalpolitik som ute i landet skiljer sig nämnvärt från den regeringen kommer att följa. Jag vill inte förneka att man kan uträtta en del med 150 milj.kr., men ett sådant tillskott påverkar bara marginellt våra möjligheter att öka den regionala balansen. De nästan 300 milj.kr. som regeringen föreslår motsvarar gott och väl den ambitionsnivå som centerpartiet kostade på sig i regeringsställning, och de utgör i nuvarande statsfinansiella läge en rimlig nivå. Centerns förslag motiverar på intet sätt det höga tonläge som vi fått höra i debatten i dag och i går. Börje Hörnlund oroade sig för min fortbildning, men jag vill säga att jag har genomgått fortbildning, och där lärde jag mig att den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna bedrev med centern som huvudagerande innebar ett allvarligt hot mot våra glesbygder. För de belopp som motsvarade 11 miljarder i ökade ränteskulder skulle man ha kunnat göra många regionalpolitiska och glesbygdspolitiska insatser. Börje Hörnlund bör enligt min mening tänka på vilka spår centern i det här avseendet har lämnat efter sig. Folkpartiet yrkar i reservation 3 att den regionalpolitik som beslutades förra året skall ligga fast. Detta har utskottets majoritet också accepterat med hänvisning till den pågående utredningen, och därför finns ingenting att tillägga på den punkten. Vpk förordar i sin reservation om riktlinjerna för regionalpolitiken, som Jörn Svensson nyss berörde, att regionalpolitiken helt görs om. Detta kan vi inte gå med på, speciellt med hänsyn till att vi vill avvakta den utredning som nyligen börjat sitt arbete. Vi tycker det är viktigt att utredningen och remissinstanserna får en chans att lämna sina synpunkter, innan vi börjar ändra på det som gäller i dag. Reservation 15 tar upp ett yrkande om särskilda medel för regionala utvecklingsinsatser i Jämtlands län. Detta yrkande är inte nytt och behandlades också i fjolårets regionalpolitiska betänkande. Den borgerliga majoriteten — som alltså inkluderade även centerpartiet, som nu står för reservationen — anförde bl.a. följande: ”Det försöksprojekt som planerats i länet stämmer väl överens med statsmakternas principiella inställning till hur planeringsarbetet i länen bör bedrivas. Utskottet är emellertid inte berett att föreslå riksdagen en ekonomisk satsning på den nivå som motionärerna tänker sig. Utskottet vill i stället förorda att arbetet bedrivs i mindre skala inom ramen för länsplaneringsarbetet och med utnyttjande av de medel regeringen enligt förslaget avses ställa till länsstyrelsens förfogande för utvecklingsarbete, lokaliseringsstöd och glesbygdsstöd inom ramen för det samlade anslaget.” Vi socialdemokrater hade då en reservation som var betydligt vänligare i tonen, men vi fick den avslagen. Vi har samma uppfattning i dag, men centerpartiet har nu frångått sin inställning och reserverat sig. Herr talman! Mina socialdemokratiska utskottskamrater Marianne Stålberg, Karin Flodström, Bo Nilsson och Sven Lundberg kommer att kommentera de övriga reservationer som har fogats vid betänkandet. Jag vill här bara tillägga att vi i samarbete med riksdagens upplysningstjänst har sammanställt en bilaga med statistiska uppgifter om länens utveckling. De siffror avseende befolkningstalen för 1982 som där redovisas är preliminära.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 Avslutningsvis vill jag säga att när regionalpolitiken infördes var medlen utformade så att man kunde tillvarata eventuell ”avknoppning” från starka, utvecklingsbara företag. Det finns en del exempel på ”avknoppning” som utfallit mycket väl, både ur regionalpolitisk och företagsekonomisk synpunkt. Framtidens regionalpolitiska stöd måste handla om hur utvecklingsinsatser skall göras i de olika regionerna. F.n. går ca 50 20 av de statliga utvecklingspengarna till Stockholmsområdet. Den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i kräver således andra insatser. Regeringens omläggning av den ekonomiska politiken och insatser som stimulerar till investeringar i industrin gör att vi även ur regionalpolitisk synpunkt kan se något ljusare på framtiden.

Herr talman! Utskottets ordförande beskriver partiernas agerande i regionalpolitiska frågor på ett schabloniserande sätt Jag vill från folkpartiets sida bestämt bestrida klichéer av typen ”marknadskrafternas fångar”. F. ö. går denna beskrivning dåligt ihop med den argumentering som Frida Berglund använde, när hon senare litet avslaget sade att folkpartiet ligger väl inte så långt ifrån oss socialdemokrater. Folkpartiet är för marknadsekonomi, men den skall vara socialt styrd. Låt mig säga det som en deklaration, så kan vi sedan gå in på praktiska väsentligheter. Regionalpolitiken, såsom vi har medverkat till den, vill jag påstå är enligt detta synsätt just en socialt styrd marknadsekonomi. Det gällde 1976 års regionalpolitiska beslut, som hade den nuvarande talmannen Ingemund Bengtsson som undertecknare. Det gällde 1979 års regionalpolitiska beslut, som folkpartiet hade ett särskilt ansvar för. Det gällde det miljardpaket som kom samma år och som vi något diskuterade här i kammaren i går. Det gäller också de insatser som omfattas av gårdagens riksdagsbeslut. Jag kan upprepa vad jag sade i går, då jag citerade AMS-chefen. Denne talade om perioden 1976-1982 och beskrev den så här: ”Men vi har aldrig fått så mycket pengar som under åren 1976-1982.” Frida Berglund säger att de krav som socialdemokraterna hade i fjol inte kan vara aktuella nu, eftersom det pågår en utredning. Långsiktigt har naturligtvis regionalpolitiska utredningen stor betydelse, men poängen med min kritik var ju att socialdemokraterna också under utskottsbehandlingen i fjol kände till denna utredning. Då framställde socialdemokraterna i reservationer — till ett antal av 65 — krav som riksdagen omedelbart borde tillgodose, trots att utredningen skulle börja arbeta. Någon hämsko på reservationsivern från socialdemokratiskt håll kunde ju inte förmärkas vid det tillfället. Jag ställde en del frågor som jag ännu inte fått svar på, men det kanske kommer svar från värmländska och andra företrädare för socialdemokraterna. Vad är det som har inträffat i Värmland och som gör att socialdemokraterna inte kräver de särskilda insatser som de hade så bestämda krav på både i fjol och i förfjol? Landshövdingen var ju här och talade för sitt län och sade att vi nu inte kan vänta på utredningar. Gör något i stället! Läget är akut. Hur ligger det till med det omskrutna stödområde D, där ytterligare 24 kommuner omedelbart skulle plockas in, därför att det var så viktigt att dessa kommuner hamnade i ett stödområde? Vad har hänt i Bollnäs? Är situationen bättre i Hudiksvall, Ockelbo och Gagnef? Vad är det som gör att det kravet inte är aktuellt i år? Hur är det med de industricentra som man nödvändigtvis måste ha i Torsby och Sollefteå? Vad är det som har inträffat där? Detta är naturligtvis exempel på socialdemokratisk överbudspolitik från i fjol. Jag kritiserar inte den ställning man har tagit i år, för det kan vara rimligt Nr 145 att invänta utredningar, men jag tror att det är nyttigt för politikens anseende att ha samma politik i oppositionsställning som när man har regeringsan

Herr talman! Vi skall inte föra någon ekonomisk debatt här och nu, men jag vill påminna om att budgetunderskottet verkligen har rusat i väg sedan socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Dessutom använde socialdemokraterna de sex åren i opposition i huvudsak till att bjuda över den borgerliga regeringens förslag. Med en socialdemokratisk regering skulle budgetunderskottet ha blivit än större. Precis som jag misstänkte har det inte tagits några närmare kontakter med landshövding Lassinantti, Pajala kommun osv. när det gäller fortbildningen. Iså fall skulle Frida Berglund haft svårt att diskutera dessa 150 milj.kr. på det sätt som hon gjorde. Hon vill inte heller resonera om SIND:s organisation. Jag bara noterar att Thage Petersons förslag att överlåta regionalpolitiken på generaldirektören i industriverket spred skräck djupt inne i de socialdemokratiska leden. Nu blev det inte majoritet för det förslaget, och det skall inte partiet ta på sig. Det blev litet bättre än vad regeringen hade avsett med sitt förslag. Statistik kan som bekant användas på många sätt. Låt mig bara påminna om att sysselsättningen åren 1976-1982 ökade mest i de fyra norra länen. På socialdemokraternas tid i regeringsställning var det inte så, utan då ökade sysselsättningen mest i storstadslänen. Det är viktigt att notera. Därtill kommer att det internationellt sett bekymmersamma ekonomiska läget har påverkat såväl vårt land som andra länder. Vad det rör sig om är politisk vilja, och en sådan saknades på 1960-talet. Jag misstänker att det kommer att visa sig att den i hög grad också saknas under nuvarande socialdemokratiska regeringsperiod. Det är något som vi får tillfälle att diskutera åren framöver. Frida Berglund talar om centerns orealistiska mål. Jag skulle vilja att hon preciserade sig. Är det ett orealistiskt mål när vi inom centern inte längre vill acceptera en flyttningspolitik av 1960-talsmodell? Är det ett realistiskt mål attsnabbt öka Stockholms befolkning, något som Frida Berglund och hennes partikamrater reserverade sig för i fjol?

Herr talman! Frida Berglund efterlyser en ärlig och anständig debatt. När vi kritiserar regeringen för att den förändrar socialförsäkringsavgifterna i Norrbotten och ställer kustlandet mot Västerbottens inland eller Värmlands inland, så är det enligt hennes mening ett icke anständigt sätt att debattera. Att jag tar upp frågan beror helt enkelt på att det, när riksdagen förra året fattade beslut om stödområdesindelningen, rådde en allmän enighet bland partierna om att geografiskt krympa området och verkligen satsa på de delar av landet som hade de största problemen. Därför är det litet anmärkningsvärt 30 att vi nu har att räkna med större förmåner för Norrbottens kustland, som näringsgeografiskt sett är en ganska hyfsad region, än för delar av andra län i landet. Industriministern, som senare kommer att hålla ett anförande från denna talarstol, har sagt att det här är en engångssatsning, en extraordinär och unik insats. Min fråga till Frida Berglund är om Norrbotten enligt hennes uppfattning skall särbehandlas och att inlandskommuner i andra län inte skall påräkna samma förmånliga behandling som exempelvis kustregionen i Norrbotten. Det vore intressant att få detta klarlagt. Om Norrbotten skall särbehandlas, är det ett avsteg från principen att gynna de sämst ställda regionerna. Jag skall inte i onödan gå in i debatten mellan centern och. socialdemokraterna om den orealistiska politiken. Jag tror personligen att det är farligt attstirra sig blind på befolkningstalen och tro att man skall räkna med ganska statiska befolkningssiffror framöver. Utvecklingen går framåt, och det kommer att ställas nya krav. Centern för åtminstone en konsekvent politik. Jag skulle vilja fråga Frida Berglund: Vad är socialdemokraternas politik? Ni kritiserar centern för dess politik, men vad är er politik när det gäller regional balans? Går den ut på att i stort sett den befolkning som sedan några år tillbaka har funnits i länen också skall kunna påräkna sysselsättning där under de kommande åren, eller är det fråga om någonting annat? Det vore bra om ni bestämde er. Man kan tycka mindre bra om en viss linje och tycka att den är orealistisk, som jag tycker om centerns linje, men det är i alla fall en konsekvent linje. Socialdemokraterna vacklar. Man skall ärligt deklarera sin linje. Vi moderater har skilt oss från de andra, säger Frida Berglund. Ja, vi vill satsa mer på generella insatser, t.ex. differentierade sänkta arbetsgivaravgifter, och sådana insatser som regeringen gör i Norrbotten — i detta avseende är vi i ganska gott sällskap. Vi tror inte att man löser alla problem med generella insatser. Vi behöver selektiva insatser, och de skall göras via länsstyrelsen. När vi hade föredragningar av länsstyrelsen i Norrbotten, fick jag en mycket stark känsla av att detta är en realistisk väg. Jag vet inte om Frida Berglund har fått en annan uppfattning vid sina kontakter med länsstyrelsen i Norrbotten.

Herr talman! Frida Berglunds huvudsakliga kritik mot vpk är att vi tycker annorlunda än regeringen. Det var ju en modest kritik. Med anledning av detta och av att vi försöker föra in nya moment och en mer förutseende syn på regionalpolitiken och dess problem, svarar oss Frida Berglund: Det skall vi inte göra, man har redan tillsatt en särskild utredning som skall syssla med det här. Därför skall det vara tyst om detta i kammardebatterna, tills denna utredning väl har kommit med sitt betänkande i tryck. Jag tror inte att Frida Berglund på allvar menar att det skall gå till på det sättet. Det vore verkligen parlamentarism i ordets allra sämsta bemärkelse, det vore att underordna den regionalpolitiska diskussionen här i landet under en form av byråkratisk parlamentarisk formalism. Enligt vår mening är det oerhört viktigt att denna diskussion icke isoleras till en statlig utredning och dess expertis. Sker det, kan vi räkna med att den kanske får en helt annorlunda inriktning — betänkandet kommer att se helt annorlunda ut än vad som vore det bästa för folkmajoriteterna ute i de drabbade krislänen. Just därför att en utredning nu kommer att arbeta med den framtida regionalpolitiken måste man i stället parallellt med utredningens arbete stimulera och initiera till offentliga diskussioner i fackföreningsrörelsen, i arbetarrörelsen i stort och i de folkliga organisationerna. Gör man inte det, förlorar man tid och riskerar att många viktiga aspekter över huvud taget inte kommer med. Det som oroar oss i vpk är att regionalpolitiken, i det nuvarande politiska och ekonomiska klimatet, befinner sig under tryck. Den har helt naturligt svårt att hävda sin självständighet och sitt berättigande. Den blir ett potentiellt besparingsobjekt — den som allting annat i den samhälleliga budgeten. Det leder till en tendens att betrakta den ur en trängre synpunkt än vad man kanske tidigare har gjort. Det blir så väldigt mycket diskussion kring näringsliv i ordets trängsta bemärkelse. Man diskuterar inte regionernas sociala problem, och man tar inte int.ex. trafikproblemet, sextimmarsdagen och kvinnofrigörelsen, som jag i blygsam mån försökte göra här. Alla sådana perspektiv tonas bort, och det blir så väldigt skråmässigt och teknokratiskt. Det tror jag inte är bra för regionalpolitikens framtid. Vi skall ha en levande debatt, och vi skall hålla den utredning som är tillsatt av regeringen för att arbeta med regionalpolitikens framtid under ett offentligt tryck.

Herr talman! Elver Jonsson säger att jag schabloniserar. Men de borgerliga har faktiskt haft regeringsansvaret tillsammans och fört en politik, och jag har många gånger varit förvånad över att ni kunnat krypa under samma täcke -— eftersom ni har tre olika åsikter. När ni nu går var för sig har ni också tre reservationer. Det var bara detta jag ville säga.

Jag kan hålla med om att de borgerliga regeringarna var mycket ryckiga — ibland kunde man få nya förslag var tredje vecka — men det är inte en bra politik. Därför har vi inte ändrat i år, trots att vi har synpunkter på detta, som jag framförde tidigare. Till Börje Hörnlund vill jag bara beträffande den ekonomiska politiken säga: Budgetunderskottet var 3,7 miljarder år 1976. Nu är det 90 miljarder. Det är er förtjänst eller ert fel — Börje Hörnlund får välja det ord han vill. När det gäller sysselsättningsökningen i skogslänen: Med hänsyn till minskningen t. ex inom industrin har många kommuner och landsting gjort extra insatser för att anställa folk. Arbetslösheten har ju varit enormt hög och drabbat människorna mycket hårt. Dessutom har deltidssysselsättningen ökat väldigt mycket. Jag hinner inte i den här korta repliken gå in närmare på detta, men antalet arbetade timmar har ändå under borgarregeringens tid minskat betydligt, också när det gäller dem som i vanliga fall varit förankrade ute på arbetsmarknaden. Till Anders Högmark: Beträffande socialdemokratins syn på hur man skall bete sig mot folk i inlandet och vid kusten vill jag säga: Det är vår målsättning att problemen skall lösas där de finns. Finns de i inlandet skall de lösas där, och finns de vid kusten skall de lösas där. Sysselsättningsstödet kommer inlandet till del. Det gäller 130 000 kr. på sju år. Det finns differenser, och jag tycker det är riktigt att de finns. Till Jörn Svensson skulle jag vilja säga: Det är viktigt att debattera nya metoder. Att vi inte ställer oss bakom den reservation som ni har beror på utredningen. Men annars tycker vi att det är viktigt att diskutera nya metoder och därmed kanske också finna nya lösningar på problemet. Välkomna i debatten med synpunkter och idéer!